Herr talman! Också jag är besviken på svaret från utrikesministern. Jag tycker att det andas något av samma uppgivenhet som den nedrustningsdebatt som vi hade här i kammaren häromdagen utifrån ett betänkande från utrikesutskottet, där den socialdemokratiska hållningen — vilken också var majoritetens — var att vi skulle vänta och se. Jag fick också tyvärr höra den gamla frasen upprepas om att tiden inte är mogen för några åtgärder och vi skall framför allt inte sänka garden, som upprepas med sömngångaraktighet från regeringens företrädare. Tyvärr är detta likadant i dag som för ett år sedan, trots de stora förändringar som vi alla vet har ägt rum och äger rum, och som jag inte har någon anledning att upprepa en gång till. Dessutom är vi ju alla överens om att det är bra och nödvändiga förändringar, som vi på alla sätt bör stärka. Nu säger Sten Andersson att man skall se de här frågorna som en del i det totala säkerhetspolitiska mönster som vår del av världen ingår i. Visst, men då måste vi väl också se vilka säkerhetspolitiska förändringar som sker i den här världen? Om jag bara skall hålla mig till vårt absoluta närområde, kan jag konstatera att Sovjet drar bort 40 000 man och 1 200 stridsvagnar i vårt nordiska närområde. Stridsvagnsantalet skall halveras. I Baltikum skall nedskärningarna genomföras redan före utgången av 1989. En tredjedel av Sovjets styrkor i Baltikums och Leningrads militärområden skall bort före år 1991. De här nedskärningarna är procentuellt sett större än de nedskärningar som Sovjet genomför i Centraleuropa. Detta, bl.a., händer i vårt närområde, och det måste ju innebära att den säkerhetspolitiska situationen har förändrats. När Sten Andersson då säger att det inte är önskvärt med några separata arrangemang, måste jag ställa frågan: Vad är det egentligen utrikesministern tycker är önskvärt från Sveriges sida i det här läget? Skall vi inte göra någonting? Skall Sverige vara det enda land som sitter still och säger att här händer ingenting — och är det så att det händer någonting så blir bara osäkerhet resultatet, så därför skall vi avvakta och se? Denna mycket uppgivna hållning anser jag, som många andra, försvårar den positiva utveckling som vi alla vill ha i Östeuropa. Om utrikesministern anser att det inte finns behov av en sådan konferens som Carl Frick förordade — det kanske finns andra fora — måste jag fråga: Vad finns det då behov av i dag? Vad skall vi göra från Sveriges sida inom säkerhetspolitikens olika områden? Den enda del av säkerhetspolitiken där det pågår en febril aktivietet är den traditionella, den militära delen. ÖB håller fast vid sin syn, att vi skall ha ett starkt beväpnat neutralitetsförsvar, trots att det bygger på ett tänkande från det kalla kriget och på ett uppdelat Europa, som i dag inte existerar på samma sätt och som med stor sannolikhet inte alls kommer att existera efter år 2000. Alla andra länder drar ner på sina militärbudgetar osv., men inte Sverige; vi ökar vår. Var finns diskussionen inom regeringen om den totala säkerhetspolitiska bilden? Var finns diskussionen om att föra över pengar, tänkande och resurser av olika slag från den militära delen av säkerhetspolitiken till dess andra områden, t.ex. till Sten Anderssons område, till en aktiv nedrustningspolitik, till handelsområdet osv.? Om man säger, vilket många gör i dag från olika håll, att östs ekonomi är det som hotar de nödvändiga reformerna, skall vi då inte låta detta ingå i en bred säkerhetspolitisk bedömning och konstatera att vi kanske skall föra över våra pengar från den militära delen av säkerhetspolitiken till den handelspolitiska och den nedrustningspolitiska och satsa vår kraft där i stället? Det är ju det som gynnar en fredlig utveckling i Östeuropa. Har ni vattentäta skott mellan era olika säkerhetspolitiska områden? Jag skulle önska att den här frågan togs på allvar. Jag har ställt frågan till Anita Gradin och Roine Carlsson, och jag ställer den nu till Sten Andersson: Sitter ni någonsin och diskuterar hur man skall prioritera säkerhetspolitikens olika delar och hur vi skall förhålla oss till den nya säkerhetspolitiska diskussionen, där det är uppenbart att det inte längre är den militära sidan som är dominerande — snarare har den spelat ut sin roll, och nu är det andra frågor som står på dagordningen? Vilka initiativ tänker regeringen ta för att ge signaler utåt till omvärlden om att vi vill spela en aktiv roll i denna process och inte en nedtonad roll, som det ju inte finns någon anledning för oss att ha? Vi har goda skäl att ta egna initiativ och inte bara gå omvägar via Wien, Genéåve och de internationella förhandlingsborden. Vi kan också agera aktivt i vårt eget närområde — i Norden och kring Östersjön — för att bygga upp ett regionalt samarbete som bygger på fred och utveckling. Jag vill gärna höra vilka aktiviteter som man pianerar från Rosenbad.

Herr talman! Jag tyckte Sten Andersson höll en lång och varm plädering för att hålla den konferens som jag har efterlyst, där vi verkligen skulle kunna samtidigt och gemensamt nedbringa rustningarna i området för att kunna frigöra alla de positiva krafter som behövs för att komma till rätta med de problem som finns i öststaterna. Jag tackar för denna varma plädering för mitt förslag. Det måste ju vara konsekvensen av det som utrikesministern har sagt. Det är klart att perestrojkan har fiender, men märker de att det faktiskt finns en stark vilja från staterna kring Östersjön att ta detta betydelsefulla initiativ, tror jag att man tar knäcken på dem. Anledningen till att jag tror att detta är så viktigt är att jag tror att det skulle ha en utomordentligt stark psykologisk betydelse om vi svenskar, trots alla våra förbannade vapenaffärer och trots allt hat och alla rykten, kunde ta ett verkligt krafttag och rycka till oss initiativet för att inleda nedrustningsprocessen i vårt område. Det är vackert att vi jobbar med ESK osv. — det är inget fel på det, utan det är underbart bra. När man hör rapporterna på mötena om 40 000 tanks osv. är det bara att glädja sig. Men jag tror det är utomordentligt viktigt att man just i vårt närområde tar detta extra initiativ för att få i gång denna process, som vi tycker är så viktig. Och som sagt Sverige måste kunna spela en stor roll i det här framtidsarbetet. Därför tycker jag det är så beklagligt att utrikesministern inte vill ta det här initiativet, för det är klart att om vi gemensamt successivt bestämmer oss för att rösta nej, försvinner möjligheten för perestrojkans del att vända på kuttingen. Det gäller att avväpna de här dårarna, som säkert finns där. Och jag tycker det är en central uppgift för svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik att medverka till detta. Därför, herr utrikesminister, ta ett bra initiativ och sätt i gång!

Herr talman! Jag klagar inte på Sten Anderssons aktivitet. Jag tycker att han är en flitig man. Jag ser att han reser runt i världen, och han uträttar säkert en hel del nyttigt. Det utgår jag ifrån. Men det är ju ändå så att det är saker som fattas i detta läge. Den här internationella aktiviteten följs inte av initiativ som utgår från Sverige inom säkerhetspolitikens område. Jag tror att vi är det enda landet i Europa som har en så stillastående försvarsdebatt t.ex. och som så envist håller fast vid de gamla doktrinerna som ju också kostar mycket pengar. Överallt annars, också bland herr Anderssons partikamrater i Centraleuropa, pågår en mycket livlig debatt om ändrade försvarsstrukturer, icke provokativt försvar osv., med en helt annan intensitet än i Sverige, också av den anledningen att man har förstått att det finns andra delar inom säkerhetspolitiken som är viktiga. Den debatten, menar jag, saknar vi i Sverige i dag, och den skulle ju vara så nödvändig att föra just utifrån det här scenariot som Sten Andersson målar upp om perestrojkans fiender. Jag instämmer i den analysen till fullo. Jag vet också att det finns människor som är bakåtsträvare och som inte vill denna utveckling. Det kan bli bakslag, naturligtvis. Men, Sten Andersson, är det någon som tror att ett bakslag när det gäller perestrojkan och glasnost och demokratiseringsprocessen i Östeuropa skulle ta sig uttryck i militära aggressioner gentemot Sverige? Det scenariot är i dag mycket osannolikt. Jag skulle vilja veta om utrikesministern tycker att det finns någon som helst sanning i ett sådant scenario — att ett bakslag som eventuellt kan komma i Östeuropa skulle vändas i någon form av väpnad aggression mot Sverige, hota Sveriges neutralitetspolitik. Jag bedömer det som fullständigt taget ur luften. Om vi i stället förde över de här pengarna och resurserna från den militära delen av säkerhetspolitiken till den ekonomiska politiken och till handelspolitiken, skulle vi ha möjlighet att underlätta den här processen som skall ta sex eller sju år. Vi skulle ha möjlighet att genom en aktiv handelspolitik, ett aktivt kulturellt utbyte, ett utbyte på utbildningsområdet, teknik, miljö inte minst osv., hjälpa denna utveckling på traven i stället för att förhindra den. Jag tror det finns en mycket stor vits med att se på Östersjöregionen som en helhet. För det finns historiska, kulturella och sociala band på detta område. Det är enkelt. Vi hör på något sätt ihop. Det finns stor anledning att arbeta kring Östersjön som ett fredens och ett demilitariserat område. Den aktiviteten borde komma i gång nu, om någonsin.

Fru talman! Mot bakgrund av att transportrådet nyligen fastställt egenavgifterna för riksfärdtjänsten har Hans Dau frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge de handikappade som är beroende av att använda riksfärdtjänsten en möjlighet att resa till en rimlig kostnad jämförbar med den kostnad som en icke handikappad har för motsvarande resa. Låt mig först konstatera att syftet med riksfärdtjänsten är att möjliggöra för gravt handikappade att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Begreppet ”normal kostnad” innebär att resenären själv skall betala en avgift för resan som skall motsvara vad en resa med andra klass tåg inkl. anslutningsresor kostar. Denna kostnad kan en icke handikappad person väntas ha för sin resa. Före förändringen av de s.k. egenavgifterna i enlighet med denna princip var direktresor med taxi eller specialfordon billigare för resenären än resor med tåg eller flyg inkl. anslutningsresa. En höjning av egenavgifterna har således skett. Enligt transportrådets beräkningar motsvarar de nya egenavgifterna i stort sett kostnaden för tågresa inkl. anslutningsresor. Riksdagen har ställt sig bakom de principer som skall gälla för egenavgifterna samt att en närmare precisering av avgifterna skulle göras av transportrådet. I regeringens proposition om riksfärdtjänsten var egenavgifterna an givna i det prisläge som gällde sommaren 1988. Transportrådet har sedan gjort vissa anpassningar av avgifterna till att gälla dagens prisnivå. Enligt min bedömning har transportrådet följt intentionerna bakom riksdagsbeslutet när de fastställde de egenavgifter som skall gälla tills vidare.

Fru talman! Jag tackar Georg Andersson för svaret. Jag vill börja med en fråga: Om jag förstått svaret rätt, tänker kommunikationsministern inte göra någonting åt det missförhållande som jag har pekat på. Jag tycker det är mycket överraskande — rent ut sagt upprörande. Här i riksdagen tar vi ett beslut i maj — och i juni genomförs en höjning på 100 96 resp. 25 20. Jag vill påstå att då har man fört riksdagen bakom ljuset. I det här svaret säger kommunikationsministern att i regeringens proposition om riksfärdtjänst var egenavgifterna angivna i det prisläge som gällde sommaren 1988. Transportrådet har sedan gjort vissa anpassningar av avgifterna till dagens prisnivå. Men kommunikationsministern menar väl inte att prisnivån har höjts med 100 90 resp. 25 Jo från sommaren 1988 till den första juli 1989. 100 96 är vad framkörningsavgiften har höjts med. Detta är ju mer en jugoslavisk inflation än en svensk. Jag måste återkomma till min inledande fråga: Menar Georg Andersson verkligen att han tänker acceptera detta? Anledningen till interpellationen är ett brev som jag fick från en kvinna som bor i mitt grannskap. Hon är helt hänvisad till rullstol och därigenom tvingad att använda specialfordon. Brevet lyder så här: ”Kära Hans! Riksfärdtjänsten har ju fungerat på ett bra sätt. Nu blir det problem igen. Resan till Umeå, tur och retur, brukar kosta 72 kr., till Sävar 84 kr. De nya priserna är 140 resp. 160 kr. Jag har ringt till transportrådet och frågat. De har svarat att riksdagen har bestämt så här.” Det är ren lögn. Jag ringde också till transportrådet, och man sade att det var riksdagen som hade bestämt det här. I svaret säger kommunikationsministern att det är transportrådet som har beslutat de här priserna. Det tycker jag är det första man borde åtgärda. Jag bor, som sagt, i närheten av denna kvinna. Jag åker buss till Umeå ibland. Det kan ju inte hon göra. När jag åkte häromdagen kostade det 32 kr. enkel resa, alltså 64 kr. tur och retur. Hade det förslag som riksdagen tog ställning till i maj i år gått igenom, hade hennes resa kostat 88 kr., men efter vad Georg Andersson kallar för en prisanpassning kostar den 140 kr. Till förslaget i propositionen säger kommunikationsministern: I likhet med flertalet remissinstanser finner jag att TRP gjort en rimlig bedömning av avgiftsnivåerna. Det gjorde riksdagen också i maj. Det är klart att man kan acceptera att det som tidigare kostat 64 kr. möjligen kan kosta 88, då man får den här servicen. Men 140 kr.! Det är ju inte att jämställa med att en handikappad skall kunna åka på samma villkor som andra. Det är en horribelt för stor skillnad. Vad vi ser nu är något helt annat än vad vi i riksdagen har tagit beslut om. Detta, fru talman, anser jag att regeringen skall göra något åt omgående. Jag vill än en gång fråga: Inser inte kommunikationsministern också att det är nödvändigt?

Fru talman! Syftet med riksfärdtjänsten, Georg Andersson, är vi alla överens om. Men 1979 fattade riksdagen beslut om att all kollektivtrafik skulle vara handikappanpassad inom tio år, och SJ fick utsträckt tid för halva vagnparken till 1991. Trots detta är det fortfarande nästan omöjligt för handikappade att åka kollektivt. Därför måste de flesta anlita färdtjänst och vid resa över kommungränsen riksfärdtjänst. I propositionen 1988/89:81 om riksfärdtjänst sägs att ”avgifter för resa med riksfärdtjänst föreslås bli anpassade till normala reskostnader vid resa med andra klass tåg inkl. kostnader för anslutningsresor”. Det accepterade riksdagen så sent som i maj i år. Men detta stämmer inte med verkligheten, som Hans Dau ju också har påpekat här. Antingen vet inte transportrådet vad tågbiljetterna kostar, eller bryr man sig helt enkelt inte om vad man ger riksdagen för beslutsunderlag. Det underlag som riksdagen grundade sitt beslut på i våras var 20 kr. fast avgift och 4 kr. per mil med taxi och specialfordon. I det betänkandet sade man också att för resa med specialfordon skulle det inte bli någon taxeförändring. En resa med specialfordon Enköping-Stockholm t.ex. kostar efter den 1 oktober 170 kr. tur och retur. Andra klass tågbiljett kostar 86 kr. tur och retur med pensionärsrabatt. Det motsvarar ungefär tidigare taxa, dvs. före den 1 oktober. Det kostar alltså dubbelt så mycket att åka specialfordon jämfört med tåg, och jag tycker inte att det är normala reskostnader. De handikappade utestängs också ofrivilligt från att åka tåg. Hela Sveriges järnväg är ännu inte, tio år efter riksdagsbeslutet om handikappanpassning av kollektivtrafiken, handikappanpassad. Jag har diskuterat detta många gånger med flera kommunikationsministrar, och jag tycker att avgiften intill dess att man nått målet faktiskt borde motsvara det som transportrådet säger i sina föreskrifter och som accepterats av riksdagen i maj i år. Dessutom säger Georg Andersson i sitt svar att ”vissa anpassningar” av avgifterna gjorts från prisläget sommaren 1988. Priset på tågbiljetter har inte gått upp med 100 96 på ett år! Dessutom har informationen om dessa prisökningar till de enskilda brukarna varit nästan obefintlig, så denna ökning av biljettpriset har kommit som en mycket obehaglig överraskning när de fått sin biljett. Jag kan inte låta bli att undra om detta är det sätt som transportrådet använder för att göra de besparingar i färdtjänsten som man fått sig pådyvlade av regeringen. Man låter handikappade som inte åker särskilt långt betala mer än vad järnvägsbiljetten kostar för att på så sätt subventionera de längre resorna, där man satt ett tak. Jag kan förstå om Georg Andersson inte känner till de här konsekvenserna av transportrådets taxesättning. Man kanske måste ha kontakter med handikappade för att få veta detta. Jag vill i likhet med Hans Dau fråga: Är Georg Andersson nu, när orimligheterna påpekats, beredd att vidta åtgärder så att de principer riksdagen beslutade om i våras, dvs. att de som anlitar riksfärdtjänst skall kunna resa till normala kostnader, alltså vad en tågbiljett kostar, skall gälla alla brukare av riksfärdtjänst?

Fru talman! Jag tycker att Hans Dau tar i väldigt häftigt — han talar om missförhållanden. Det är nog att karakterisera det här systemet på ett orättvist sätt. Låt mig försöka beskriva litet av bakgrunden till systemet med riksfärdtjänst. Då vill jag först och främst påpeka att resa med tåg innefattar, förutom själva tågresan, som regel också anslutningsresor till och från avreseresp. ankomststationen. Det bortser man ifrån när man gör direkta jämförelser mellan vad egenavgiften är och vad enbart en tågresa kostar. En person som reser med tåg har som regel utgifter inte bara för själva tågbiljetten utan även för anslutningsresorna. Hur mycket dessa anslutningsresor kostar beror på en mängd olika faktorer: avstånd till stationen, om resan företas med buss, taxi eller egen bil osv. Transportrådet har räknat med en genomsnittlig kostnad av ca 20 kr. per anslutningsresa. Vid en jämförelse mellan kostnaden för en resa med tåg och en direktresa med taxi bör därför kostnaden för tågresan inkludera ca 40 kr. för anslutningsresorna både i början och i slutet av resan. Sedan skall vi komma ihåg att riksfärdtjänsten avser att lösa problemen vad gäller långa resor för rekreation eller andra ändamål för gravt handikappade. Det finns inte några regler som anger hur långt man får resa. Därtill är det satt en högsta avgift på 360 kr. Jag tycker att man skall ha med det också i bilden innan man tar i sin mun alltför anklagande ord om missförhållanden. Avgifterna skall spegla normala avgifter för långa resor. Däri ingår då som sagt anslutningsresor. För korta resor hänvisas till kommunal färdtjänst och länsfärdtjänst. I många kommuner gäller då den lokala färdtjänsten även för en viss sträcka utanför kommunen. Då kan det förstås uppstå problem i de kommuner som har en snävt avgränsad kommunal färdtjänst. Jag kan inte bedöma om Nordmalingsfallet är ett sådant fall, där man har rest en bit in i Umeå kommun. Jag vill mena att riksfärdtjänsten inte skall avlasta kommuner och landsting ansvaret genom att ha extra låga avgifter för korta resor och därmed stimulera till att utnyttja riksfärdtjänst för vad man normalt bör anlita kommunal färdtjänst för. Riksdagen ställde sig bakom att en närmare precisering av dessa egenavgifter skulle göras av transportrådet. I propositionen angavs ett antal belopp i prisläget sommaren 1988. De tidigare angivna avgifterna grundades enligt uppgift från transportrådet på SJ:s lågprissystem gällande måndag till torsdag och lördag. Detta ändrades till s.k. röda och svarta avgångar. De röda avgångarna är förhållandevis få jämfört med de svarta. Transportrådet valde därför att utforma egenavgifterna i förhållande till de svarta avgångarna men använde andra klass pensionärsbiljett som ett slags bas. Kostnaden för anslutningsresa höjdes från 20 till 40 kr. per resa. Det angriper Hans Dau, och jag kan i och för sig förstå att man kan tycka att detta är en mycket kraftig inflation, även om jag vill påstå att det inte riktigt når upp till jugoslavisk inflation, men jag medger att detta är en iögonfallande stor höjning. Om den fasta avgiften sätts litet högre medför det att de längre resorna inte blir så dyra. Det missgynnar då, kan man säga, å andra sidan de kortare resorna, eftersom man här arbetar med schabloner. Jag vill än en gång betona att riksfärdtjänstresor i första hand skall avse de längre resorna. Detta är de synpunkter som jag vill komplettera mitt tidigare svar med. Jag tycker att transportrådet här ändå har gjort en rimlig avvägning med hänsyn tagen till de ändrade förhållanden som har inträffat bl.a. i fråga om järnvägens taxesättning.

Fru talman! Det största missförhållandet är transportrådets handlande. Rådet lägger alltså fram ett förslag, som man vet att vi fattar beslut om i maj, men så höjer man efter en månad taxan med 100 96. Jag vidhåller att det är ett missförhållande. Det är också ett missförhållande att det kan uppstå hundraprocentiga höjningar. Dessa konsumenter har varit inställda på ett visst pris, och de har planerat därefter. Det här problemet uppkommer inte bara i Nordmaling och Umeå, som Georg Andersson säger. Barbro Sandberg har här redogjort för exakt samma förhållanden i Uppland. Detta är tydligen någonting som förekommer på flera håll. Det var intressant att kommunikationsministern tog upp frågan om länsfärdtjänst. Sådan har vi inte i några län, utom i Östergötland och Stockholm. Eftersom färdtjänst alltså bara förekommer i två län, är detta inte någonting som man kan hänvisa till. Vi måste i så fall få ett förslag som vi kan fatta beslut om. Både Georg Andersson och jag vet hur det är med tågförbindelserna i Norrland. Vi har inte många orter som man kan åka tåg emelllan. Däremot har vi ett hyggligt bussnät. Framför allt efter Norrlandskusten har vi mycket fina bussförbindelser. Det gör att vi som bor här uppe är hänvisade till bussförbindelser. Det går alltså praktiskt taget inte att resa från Nordmaling med tåg till någon plats i världen. I stället för att bara försvara de rådande förhållandena, som jag tyckte att kommunikationsministern gjorde åtminstone i det första svaret — det blev något mer nyanserat i statsrådets andra inlägg — tycker jag att kommunikationsministern borde ta ett initiativ för att lösa dessa problem. Vi i handikapprörelsen och de handikappade skulle välkomna någon form av länsfärdtjänst. Jag delar uppfattningen att de riktigt långa färdtjänstresorna är acceptabla, men de som tvingas att resa över två eller tre kommuner och inte kan använda den kommunala färdtjänsten drabbas av dessa orimliga förhållanden. Både Georg Andersson och jag vet att behovet för oss i Västerbotten att resa till Umeå är stort. Vi har där alla servicefunktioner och bättre utbud än i småkommunerna när vi vill handla. Även de handikappade borde ha möjligheter att på rimliga villkor resa till Umeå.
Fru talman! Jag anser i likhet med Hans Dau att priset för de långa resorna är acceptabelt, men jag skulle vilja veta vad Georg Andersson avser med långa resor. Man skall komma ihåg att handikappade har betydligt mindre krafter än vi andra, och de orkar inte med så väldigt många långa resor. I de flesta fall är det för dem fråga om medellånga resor. Nu säger Georg Andersson att länsoch kommunfärdtjänsten skall svara för korta resor. Men vid en resa från Enköping till Stockholm berörs två län. I dag är det svårt att resa redan mellan två kommuner, även om det bara är fråga om en resa på en mil. I sådana fall tycker man att färdtjänsten borde vara samordnad. I enlighet med propositionsförslaget förde riksdagen över kostnadsansvaret för färdtjänsten till kommunerna. Kommunernas medelstilldelning är emellertid betydligt lägre än vad som motsvarar den tidigare förbrukningen. Detta innebär alltså att man lastat över en del av kostnaderna på de enskilda kommunerna. I Enköping har vi inom centralorten en ganska bra färdtjänst. Där betalar man något mer än vad kollektivtrafiken kostar. Vi kommer därför i alla fall inte upp ens i närheten av dessa 170 kr. för resan till Stockholm, även om vi lägger på en anslutningsresa och de 40 kronorna enligt riksdagens beslut i våras. Jag tycker därför i likhet med Hans Dau att Georg Andersson borde försöka sätta sig in i dessa problem litet bättre.
Fru talman! Jag vill först notera att Barbro Sandberg tycker att systemet är acceptabelt när det gäller de långa resorna. Jag vill då betona att riksfärdtjänsten i första hand är avsedd för att tillgodose de gravt handikappades behov av långa resor. Detta är huvudmålet för riksfärdtjänsten. Jag har naturligtvis ingenting emot att man i flera län bygger upp länsfärdtjänst. Sedan vill jag ytterligare betona att den kommunala färdtjänsten tydligen fungerar litet olika. I vissa kommuner har man en snäv avgränsning till kommungränsen, medan man i andra kommuner ser det hela på ett litet mer flexibelt sätt och kan sträcka sig en bit över gränsen till en annan kommun för att tillgodose handikappades behov av relativt korta resor. Jag vill också tillbakavisa det påstående som här gjorts ett par gånger att det skulle ha gjorts besparingar inom riksfärdtjänsten. Det propositionsförslag som framlades för riksdagen i fjol innebar inte någon neddragning av den totala insatsen inom riksfärdtjänsten. Det låter naturligtvis väldigt dramatiskt när man talar om en hundraprocentig kostnadsökning. Men detta gäller då inte hela resan utan bara förhållandet mellan det belopp på 20kr. som angavs i propositionen för anslutningsresor och som höjdes till 40 kr., av de skäl som jag tidigare redovisat. Men i sanningens namn måste väl ändå konstateras att det ändå är en låg kostnad för de anslutningsresor som normalt behöver företas för att man skall kunna ta sig till en busstation eller järnvägsstation.
Fru talman! Jag undrar bara om Georg Andersson anser att de som inte gör några långa resor inte skall ha någon färdtjänst. Länsfärdtjänst finns såvitt jag vet i bl.a. Östergötland. Jag vet att det uppstått problem för dem som kommer utifrån och vill anlita färdtjänsten i Östergötland. Länsfärdtjänsten är alltså någonting som man måste utveckla när det gäller resor mellan de olika länen. I det fall jag exemplifierade med gällde det en resa från Uppsala län till Stockholms län. Jag utgår från att man inte bara kan säga att färdtjänsten skall samordnas, utan det måste väl bli någon form av bestämmelser. Georg Andersson säger att kostnadsökningen inte är hundra procent utan att man bara höjt beloppet 20 kr. till 40 kr. I det fall jag tog upp, nämligen en resa mellan Enköping och Stockholm, är det emellertid fråga om en höjning med 100 96. Jag känner mycket nära personer som drabbats av detta och vet att det faktiskt är en höjning med 100 96.
Fru talman! Vi kan dividera länge om de här procenttalen. Men även kilometerersättningen höjdes med 25 90 under en månad eller ett år. Detta medför också att kostnaderna blir kännbara. Kommunikationsministern talar om anslutningsresor som man normalt behöver företa. Det är klart att det i vissa fall behövs anslutningsresor. De icke handikappade kan i de flesta fall klara anslutningsresorna mycket enkelt. Vi har kanske någon granne som kan skjutsa oss i vår egen bil. Men om man är gravt handikappad måste man ha ett specialfordon. De handikappade kan därför inte ordna sina resor lika gesvint som vi andra kan göra. Jag vidhåller vad jag sade tidigare, att kommunikationsministern borde ta ett positivt initiativ i stället för att försvara dessa förhållanden. Säg till transportrådet att stå för sina beslut och inte skylla på riksdagen.

Fru talman!

Rotfyllnadsmaterialet N2 är med hänsyn bl.a. till att preparatet är avsett för terapeutiskt ändamål samt helt eller delvis kan absorberas att anse som ett sådant läkemedel som omfattas av bestämmelserna i läkemedelsförordningen . För att få användas vid behandling måste det uppfylla kraven i läkemedelsförordningen och i princip vara registrerat som en farmaceutisk specialitet. Beslut om registrering förutsätter att materialets egenskaper dokumenterats vid kliniska prövningar. En klinisk prövning av ett läkemedel skall anmälas till socialstyrelsens läkemedelsavdelning, som skall se till bl.a. att prövningarna läggs upp på ett vetenskapligt ändamålsenligt sätt. För att läkemedelsavdelningen inte skall förbjuda att en prövning påbörjas måste det bl.a. finnas en noggrann innehållsdeklaration av läkemedlet samt dokumentation om läkemedlets toxikologiska egenskaper. För klinisk läkemedelsprövning gäller också andra förutsättningar som anges i läkemedelsförordningen.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 Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd har redan år 1983 konstaterat att det inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet att använda preparatet. Socialstyrelsen har i ett särskilt meddelandeblad informerat samtliga tandläkare i Sverige om N2. Socialstyrelsen har givetvis inte gett tillstånd till kurser i användningen av N2 och har heller inte funnit att sådana kurser utannonserats i Sverige. Om en patient skulle få besvär i samband med en rotfyllning utförd med N2 bör patienten vända sig till någon av landstingens kliniker för specialisttandvård.

Fru talman! Det var många frågor i Siw Perssons anförande, men jag uppfattade inte att hon hade något förslag till hur man skulle kunna öka möjligheterna till kontroll av användning av felaktiga eller t.o.m. förbjudna preparat. Det är där som en del av svårigheterna ligger. Om någon bryter mot förordningar och bestämmelser som finns, är det i regel polismyndighetens men kan också vara tullens uppgift att se till att den ordning som skall gälla upprätthålls. I det här fallet har ju tidigare försäljning av N2 polisanmälts. Det är tullmyndighetens åklagare som handlägger det ärendet, men svårigheten är tydligen att hitta någon som är ansvarig för det polisanmälda företaget. Vi vet att det förekommer införsel i Sverige av exempelvis narkotiska preparat som inte får föras in, och myndigheterna för en ständig kamp för att förhindra att sådan illegal införsel sker. I den mån sådan förekommer på det här området skall det naturligtvis påtalas i en polisanmälan, precis som man har gjort, och om tandläkare använder sådana typer av preparat skall det naturligtvis ske en anmälan till hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Då riskerar vederbörande tandläkare att bli av med sin legitimation. Det är de åtgärder som skall vidtas om någon använder preparat som man klart föreskrivit inte får användas. Vi håller nu på att förbättra kontrollen av läkemedel i olika avseenden. Vi skall ombilda socialstyrelsens läkemedelsavdelning till ett fristående läkemedelsverk, och i samband med det diskuteras metoder för att få till stånd en förbättrad kontroll av och tillsyn över även dentala material. Men socialstyrelsen kan naturligtvis inte alltid göra så mycket åt dem som bryter mot reglerna. Om tandläkare eller apotekare mixar ihop material som de vet inte är tillåtna, fordras det naturligtvis en omfattande kontrollapparat för att hålla reda på det. Vi måste trots allt ha utgångspunkten att människor följer de bestämmelser som gäller och lyssnar till de råd och anvisningar som ges från myndigheterna. Annars tvingas vi bygga upp en enorm byråkratisk kontroll. Det bör vara utgångspunkten också i det här fallet. Det finns instrument för att påtala för den händelse att man inte följer de bestämmelser som gäller. Jag har lyssnat på alla de många frågorna, och jag kan inte ta upp dem en och en. Jag kan framför allt inte svara på vad som har hänt i början av 70 talet och i början av 80-talet, men det är kanske inte så avgörande. I det här fallet är det avgörande att det är fråga om ett preparat som inte får användas. I den mån det förekommer användning skall det anmälas till de myndigheter som har tillsyn över verksamheten.

Fru talman! Jag vet egentligen inte vad vi är oeniga om. Siw Persson försöker bygga upp en oenighet, och jag förstår att hon är mycket irriterad över socialstyrelsen. Men det behöver inte vara några delade meningar mellan oss om att man skall använda de medel som står till förfogande för ingripande, om någon utövar illegal verksamhet, oavsett om det gäller tandvård eller något annat. Är de instrumenten för svaga, kan vi naturligtvis diskutera en förstärkning av dem, men såvitt jag uppfattade hade Siw Persson inga egna synpunkter, utan ställde bara en skur av frågor. Vi kan gärna lugnt och sansat diskutera om de kontrollinstrument som finns behöver förstärkas och om socialstyrelsen behöver ha vidgade befogenheter för att ingripa. Men jag tror inte att det handlar om detta i det här fallet, utan helt enkelt om att personer bryter mot de bestämmelser som finns. Det kan man komma till rätta med bara genom att i de konkreta fallen göra en anmälan, så att de tandläkare som använder material som det är olagligt att införa och försälja i Sverige känner att de riskerar sin legitimation. Dessutom skall man naturligtvis, såsom har skett, göra polisanmälan i de enskilda fallen. Jag har fortfarande inte klart för mig vilka instrument som Siw Persson menar att socialstyrelsen skall ha. Polismyndighet kan den inte bli — för det ändamålet har vi polisen. Vilka instrument är det som socialstyrelsen saknar i dag, men som Siw Persson menar att socialstyrelsen borde ha?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

Fru talman! Jag vet inte om riksdagen är rätt forum för att diskutera enskilda socialstyrelsetjänstemäns brevväxling. Jag kan naturligtvis inte kommentera de aktuella breven, som jag för övrigt inte har sett. Vad det handlar om är såvitt jag förstår att man har svarat att om detta preparat skall användas, måste det bli föremål för en prövning i vanlig ordning. Sedan beskrivs vilka förutsättningar som gäller för den prövningen. Nu har detta dock inte skett, och då är det inte tillåtet att använda preparatet. Detta kan väl ändå inte tandläkarna i Sverige vara okunniga om, inte minst med hänsyn till den långa förhistoria vilken Siw Persson själv refererade till och i vilken ingår att denna fråga har diskuterats sedan 70-talet. Den tandläkare som skyller på att han inte har nåtts av information är inte särskilt trovärdig.

Fru talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om regeringen kommer att genomföra några förändringar i socialförsäkringssystemet så att bristerna inte belastar kommunernas sociala budget. En arbetsgrupp inom socialdepartementet har i rapporten om socialbidrag — analyser av utvecklingen under 1980-talet redovisat orsakerna till socialbidragsutvecklingen. Enligt denna var en mycket låg andel av socialbidragstagarna ålderspensionärer med för låg pension. Detta gällde i mars 1986. De uppgifter som statistiska centralbyrån redovisar för år 1988 ligger på ungefär samma nivå. Detta tyder enligt min mening inte på att det föreligger några allvarliga brister i pensionssystemet som påverkar kommunernas socialbidragskostnader. En stor del av socialbidragstagarna är flyktingar och invandrare. Det har visat sig att dessa grupper har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, bl.a. beroende på språksvårigheter. Kommunerna är skyldiga att erbjuda och anordna svenskundervisning för nyinflyttade under ankomståret och ett år därefter, s.k. svenska för invandrare, . Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag granskat systemet och därvid konstaterat många problem. Bl.a. anses att regeloch bidragssystemet inte ger tillräckliga möjligheter till flexibilitet. Då det gäller den timersättning som flyktingarna erhåller vid deltagande i svenskundervisning konstaterar Margö Ingvardsson att ersättningen är så låg att den måste kompletteras med socialbidrag. Syftet med ersättningen är dock inte att den skall utgöra ett försörjningsbidrag utan snarare fungera som ett stimulansbidrag, som skall komplettera andra inkomster. Endast för dem som förlorar arbetsinkomst genom att delta i grund-sfi är timersättningen, som då utgår på en högre nivå, avsedd som ett bidrag till försörjningen. För asylsökande utgår ingen timersättning. Inom utbildningsdepartementet pågår samtidigt en översyn av grund-sfi på grundval av skolöverstyrelsens utvärdering av 1986 års reform och den nyss nämnda rapporten från riksrevisionsverket. Inom arbetsmarknadsdepartementet pågår en översyn av reglerna för statens ersättningar till kommunerna för mottagande av flyktingar. I dag utgår statlig ersättning för bl.a. socialbidragen under det kalenderår då den utländska medborgare som omfattas av flyktingmottagandet beviljats uppehållstillstånd och tre kalenderår därefter. Därutöver utgår vissa schablonbidrag för att täcka andra kommunala kostnader för flyktingmottagandet. Det är alltså inte kommunerna utan staten som har ansvaret för kostnaderna under de första åren. Syftet med översynen är att bl.a. skapa ett nytt system där det finns incitament för kommunerna att genomföra mer aktiva insatser för att flyktingar snabbare än för närvarande skall kunna försörja sig genom ett eget arbete och därvid bli mindre beroende av socialbidrag. Vidare anser Marg6ö Ingvardsson att de olika formerna av arbetslöshetsersättning är så låga att möjligheten att försörja sig på dem är begränsade. Enligt Stockholms stads socialbidragsundersökning är det ett mycket begränsat antal personer som uppbär kompletterande socialbidrag på grund av för lågt kontant arbetsmarknadsstöd eller för låg ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Däremot är närmare 10 90 av socialbidragstagarna i Stockholm beroende av kompletterande socialbidrag när de uppbär utbildningsbidrag eller vuxenstudiestöd i samband med arbetsmarknadsutbildning eller annan vuxenutbildning. Utbildningsbidrag utgår liksom dagpenning i arbetslöshetsförsäk ringen med 90 96 av den försäkrades dagförtjänst, dock lägst 270 kr. per dag. För den som inte uppfyller villkoren för kassaersättning, eller i vissa andra fall, lämnas dagpenning med 191 kr. fr.o.m. år 1990 kommer den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen och stödbeloppet i KAS samt nivåerna på utbildningsbidragen årligen att anpassas till löneutvecklingen för vuxna arbetare i egentlig industri. Föräldrapenningen motsvarar 9076 av förälderns sjukpenninggrundande inkomst. Den första etappen i den av riksdagen beslutade reformen om utbyggnad av föräldrapenningen innebar att sådan föräldrapenning utgår under 360 dagar. Till detta kommer ytterligare 90 dagar med ersättning på garantinivå, dvs. 60 kr. per dag. Det står emellertid klart att många familjer varit hänvisade till socialbidrag på grund av brister i den kommunala barnomsorgen. Den förbättrade fortsatta föräldraförsäkringen upp till 18 månader med ersättning på sjukpenningnivån som avses vara genomförd den 1 juli 1991 i kombination med den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen bör leda till att allt färre familjer blir i behov av socialbidrag av sådana skäl som nu nämnts. Socialdepartementet kommer även fortsättningsvis att följa socialbidragsutvecklingen i kommunerna och därvid lägga särskilt stor vikt vid situationen i storstäderna där problemen är framträdande.

Fru talman! Jag tackar socialministern för redovisningen av vissa regler inom socialförsäkringssystemet. Nu var det inte utformningen av reglerna jagi första hand frågade efter. Jag tror att jag vet hur reglerna är utformade. Min fråga gällde vad socialministern tänker göra åt de regler som faktiskt innebär att många människor i onödan blir hänvisade till socialbidrag. Socialministern anser inte att det finns några större brister i pensionssystemet. Han stöder sig på statistiska uppgifter som visar att det bara är 3 90 av socialbidragstagarna som är ålderspensionärer. Min fråga gällde inte pensionärer i allmänhet. Det är ett välkänt faktum att våra pensionärer inte söker socialbidrag, utom i yttersta nödfall, även om deras utgifter och inkomster i sig skulle göra dem berättigade till bidrag. Min fråga gällde dem som inte får vår svenska pension, dvs. äldre invandrare. Det rör sig ofta om föräldrar som har fått komma hit av s.k. anknytningsskäl. De får ingen svensk pension, eftersom reglerna föreskriver att man för att få svensk pension skall ha bott i Sverige de senaste fem åren och under sammanlagt tio år efter det att man har fyllt 16 år. Reglerna är något annorlunda för de invandrare som kommer från länder som vi har en konvention med. Men det finns inga äldre invandrare som får pension omedelbart när de har kommit hit, även om de har fyllt 65 år. Det är detta som är problemet. Jag undrar om dessa äldre invandrare ens finns med i den statistik som socialministern hänvisat till. Jag betvivlar att de finns i den statistiken. Eftersom de inte får någon pension finns de heller inte med i statistiken över svenska pensionärer. För att ta ett exempel utbetalades i maj 1989 i Stockholm över 2 milj.kr. i socialbidrag till dessa pensionärer. Jag tycker att det är en felaktig politik av staten att spara in på dessa pensioner. Det kunde vara en besparing om vi i Sverige lämnade dessa personer åt sitt öde, dvs. har de ingen pension får de svälta ihjäl. Men nu har vi tack och lov inte den politiken. Kan man inte klara sin försörjning, får man socialbidrag.

Socialministern avfärdar även att detta skulle vara ett problem. Stimulansbidraget skall bara vara ett komplement till andra inkomster, säger socialministern. Bara den som förlorar arbetsinkomst genom att delta i undervisningen kan få det högre bidraget. Jag vill fråga socialministern: Hur kan man förlora något som man aldrig har haft? Invandrare och flyktingar som kommer hit måste gå på svenskundervisning för att över huvud taget kunna komma i fråga på arbetsmarknaden. Ingen anställer någon som inte kan göra sig förstådd eller inte förstår arbetsinstruktioner och skyddsföreskrifter. Det är bara i undantagsfall som personer i den här grupper redan har arbete. De får därmed socialbidrag under den tid som svenskundervisningen pågår och stimulansbidrag som nu är 13 kr. i timmen. Då det betalas ut minskar socialbidraget i motsvarande grad. Den s.k. stimulansen ser flyktingarna således aldrig något av. Om man skall se ett samband mellan studier och utbetalade pengar, måste bidraget ligga på en sådan nivå att man kan försörja sig på det. Om man inte deltar i undervisningen, kan det vara rimligt med ett avdrag på bidraget. Med det nuvarande systemet vore det kostnadsbesparande och enklare för kommunerna om staten drog in hela bidraget, så att kommunerna slapp den extra administrationen med att dra av summan från socialbidraget. Socialministern hänvisar till att staten har kostnadsansvaret för socialbidragen till flyktingarna. Det är riktigt, men det gäller bara de personer som har flyktingstatus. Den andra stora gruppen som har kommit hit av humanitära skäl eller är anknytningsinvandrare får inte socialbidrag genom statens försorg. Hur stor är den gruppen, socialministern?

Fru talman! När man diskuterar utvecklingen av socialbidragen tycker jag inte det är oviktigt att påminna om det regelsystem som gäller. De regler som gäller i olika avseenden kan utgöra viktiga instrument när det gäller att påverka utvecklingen av socialbidragen. Även om Margö Ingvardsson är väl medveten om vilka regler som gäller, tycker jag att en sådan redovisning hör hemma i den här diskussionen. När det gäller pensionärer frågar Margöé Ingvardsson om de siffror — som i och för sig är rätt låga — som indikerar att grupper av pensionärer anser sig behöva socialbidrag som komplement till sin pension, också omfattar de äldre invandrarna. Jag kan inte svara på det. Undersökningen gjordes för ett par år sedan, och jag har inte tillgång till detaljuppgifter av det slaget just nu. Även om det i och för sig kan vara intressant att ta reda på det, har det kanske inte så stor betydelse för den fråga som vi nu diskuterar, nämligen varför socialbidragen fortfarande ligger på en hög nivå framför allt i storstadsområdena, trots att vi har en lång period bakom oss med en gynnsam arbetsmarknad och goda konjunkturer. Även om de äldre invandrarna inte skulle ingå i siffran, tror jag inte att de skulle påverka de här siffrorna så mycket att man skulle få en helt annan bild av läget. Om man kompletterar med den gruppen — om den inte har funnits med från början — tror jag att man kommer att finna att det är en förhållandevis låg andel som söker socialbidrag på grund av att pensionen inte räcker till. Det kan när det gäller invandrargrupper och flyktingar naturligtvis diskuteras om det är socialbidraget eller — i de fall det rör sig om äldre invandrare — pensionen som man skall klara sig på. Pensionen är dock en form av en under tidigare skeden i livet intjänad förmån. Invandrargrupper kan inte tjäna in pension, i varje fall inte de invandrare som kommer från länder som inte omfattas av våra överenskommelser. Jag tycker därför att det är viktigt att säga att det i sådana situationer — och i en del andra situationer — inte skall anses vara fel att använda socialbidrag. Jag är mycket väl medveten om att äldre människor ofta drar sig för att söka socialbidrag. Det har sin naturliga förklaring. Vi måste ändock hävda att socialbidraget i och för sig inte skall utgöra en slags deklasserad stödform, utan att det är till för att hjälpa människor i ekonomiskt trängda situationer där andra generella ågärder, typ pensioner, inte räcker till eller inte är tillämpliga. Det är möjligt att man skall se över frågorna om stimulansbidragen när det gäller flyktingarna. Det kan vi gärna diskutera, men jag tror inte att det är grundproblemet. Grundproblemet är i stället det som man nu arbetar med inom arbetsmarknadsdepartementet, nämligen att alldeles för många flyktingar och andra invandrare inte kommer ut på den svenska arbetsmarknaden så att de kan leva på en egen lön, trots att arbetsmarknaden i många avseenden ropar efter folk. Jag tror därför inte, Margö Ingvardsson, att vi löser det här problemet genom att göra smärre justeringar i reglerna för stimulansbidrag, eller ens i reglerna för socialbidrag. De åtgärder som vi skall vidta är i stället de som man nu är inne på och diskuterar ifrån arbetsmarknadsdepartementets sida. Vi skall vidta åtgärder för att människor skall komma från flyktingförläggningarna — från denna passiva situation där de är tvungna att leva på bidrag av olika slag — och ut på den arbetsmarknad som generellt sett efterfrågar deras arbetskraft. Det är den viktigaste frågan, såvitt jag kan se, för att komma till rätta med problemet. Det är en mycket bättre väg att gå än att ytterligare ändra i de regelsystem vi har, även om det naturligtvis kan vara nödvändigt att göra det ibland.
Fru talman! Jag tycker inte att jag brukar vara elak i onödan när jag får svar på interpellationer. Jag måste dock erkänna att jag blev besviken och också irriterad när socialministern använde hela svaret till att förklara de regler som i dag gäller inom socialförsäkringssystemet, i stället för att ta upp de problem som är utgångspunkten för min interpellation. Socialministern nämnde inte ens den grupp som jag frågar efter — äldre invandrare som inte är berättigade till svensk folkpension. I sin replik försökte nu socialministern t.o.m. att negligera den här gruppen. Han sade att den gruppen inte har så stor betydelse. Jag har även frågat socialministern hur stor gruppen är. Socialministern erkände då att han inte har en aning om det. Han har inte ens brytt sig om att försöka ta reda på hur stor gruppen är. Jag hänvisar till att man i Stockholms stad under en månad utbetalade över 2 miljoner i socialbidrag just till den gruppen. Är det då inte ett problem, socialministern? Socialministern säger att pensionen är något som man skall ha tjänat in i Sverige för att få. Till en viss del kan jag väl hålla med socialministern om att det bör vara så. Den här gruppen, äldre invandrare, som har fått komma hit av anknytningsskäl kan dock aldrig göra sig förtjänta av pension, om vi med förtjänta menar att de skall arbeta ett visst antal år i Sverige. De är för gamla för arbetsmarknaden när de kommer hit. I stället tycker socialministern att kommunerna skall svara för deras försörjning genom socialbidragssystemet. Jag tycker att det är en felaktig politik. Staten bör ge dessa människor pension i stället. Det påverkar naturligtvis också kommunernas vilja att ta emot flyktingar om man vet att staten inte tar på sig sin del av kostnadsansvaret utan skjuter över kostnaderna på kommunerna och kommunernas socialbudgetar. Alla frågor som vi tar upp som rör socialbidragssystemet och den oroande ökningen av antalet socialbidragstagare får till svar att departementet bevakar frågan och tittar på utvecklingen. Man måste då fråga sig var smärtgränsen går för att regeringen skall vidta några åtgärder.
Fru talman! Den huvudfråga som Margö Ingvardsson har tagit upp handlar om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna på socialbidragsområdet. Margö Ingvardsson är oroad, vilket framgick inte minst av det senare inlägget, över att kommunerna drabbas av kostnader som det kan diskuteras om inte staten borde ta. Jag kan förstå att det finns en oro ute i kommunerna för att dessa kostnader inte sjunker, att de på vissa enskilda poster kanske t.o.m. ökar. Men jag tror inte att de siffror som Margö Ingvardsson nämnde är de som kanske är mest oroande. Jag har sett uppgifter om att man har enormt stora kostnader, exempelvis på grund av bostadsbristen, för att man måste inkvartera flyktingar på hotell osv. Det kanske är ett större problem. För att komma till rätta med dessa problem och åstadkomma en minskning av socialbidragskostnaderna är enligt min mening de viktigaste åtgärderna de som syftar till ökade möjligheter för invandrare att komma ut på arbetsmarknaden. Det är sådana åtgärder vi håller på att arbeta med. Det sker en översyn av ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten när det gäller invandrare och flyktingar. Jag tror att det är den absolut viktigaste uppgiften på detta område. Då får vi en positiv effekt också när det gäller socialbidragsutvecklingen, om vi lyckas skapa möjligheter för invandrare att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att socialministern nu har svängt en aning i sin inställning. Från början ville socialministern inte ens erkänna att dessa problem fanns. Nu medger ändå socialministern att det är en fråga som bör diskuteras, hur avvägningen skall göras mellan statens och kommunernas kostnader. Det är möjligt att de frågor som jag har tagit upp, som gäller pensionärerna och dem som går på svenskundervisning, inte rör de allra största problemen. Men tiden för ett interpellationssvar är kort, så man är tvungen att begränsa sig. Jag har valt att begränsa mig till dessa två områden, eftersom det var två områden som socialministerns kollega i Stockholms stad, socialborgarrådet, särskilt framhöll som problematiska den dag vi riksdagsledamöter besökte Stockholms stad. Jag antar att det inte bara är jag som har aktualiserat dessa problem med socialministern. Jag är övertygad om att samma propåer har kommit från Stockholms stad, där dessa två grupper är ett problem för socialbidragsbudgeten. Jag hoppas att denna debatt i alla fall får socialministern att ta reda på hur stora de grupper som jag har nämnt i dag är. Då har vi kanske kommit en liten bit på väg, och sedan kan vi fortsätta diskussionen om hur vi bättre skall fördela kostnaderna mellan staten och kommunerna när det gäller flyktingar och invandrare.

Fru talman! Karin Israelsson, Gullan Lindblad och Ingrid Ronne-Björkqvist har i var sin interpellation frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att minska antalet aborter. Gullan Lindblad har också frågat mig om regeringen har för avsikt att företa en översyn av 1974 års abortlag. Slutligen har Ingrid Ronne-Björkqvist frågat vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta med anledning av att den ideologiska syn som låg till grund för 1974 års abortlag nu tycks ha övergetts både bland beslutsfattare och bland allmänheten. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Först av allt vill jag säga att jag, liksom interpellanterna, känner oro inför det ökande antalet aborter. Abort måste betraktas som en nödfallsutväg, och samhällets målsättning måste vara att hålla antalet aborter så lågt som möjligt. För det krävs olika slag av förebyggande åtgärder. Den ökning av antalet aborter som ägt rum under de tre fyra senaste åren kan inte hänföras till någon speciell åldersgrupp utan måste uppfattas som en generell ökning av aborter bland kvinnor under 35 år. Till bilden hör en markant ökning av antalet aborter bland kvinnor som redan tidigare genomgått en eller flera aborter. Det finns stora regionala skillnader i abortfrekvens. De tre storstadsområdena ligger genomsnittligt mycket högt i jämförelse med en del landsortsområden. Men det finns också stora skillnader mellan regionerna. Det här innebär att de insatser som görs måste baseras på ingående analyser av befolkningsstruktur, sociala förhållanden m.m. på lokal nivå. Sjukvårdshuvudmännen och socialstyrelsen har ett delat ansvar för frågor som rör födelsekontroll, sexualitet och samlevnad. Genom hälsooch sjukvårdslagen har sjukvårdshuvudmännen ett lagstadgat ansvar för den förebyggande vården. Den abortförebyggande verksamheten utgör en viktig del av den förebyggande vården. En väl fungerande preventivmedelsrådgivning är här av grundläggande betydelse. Erfarenheten visar att abortförebyggande åtgärder ger mycket gott resultat. Jag tänker då bl.a. på det s.k. Gotlandsprojektet. Men förebyggande arbete måste bedrivas kontinuerligt. Det här är en mycket viktig uppgift för de enskilda sjukvårdshuvudmännen. Landstingens ansvar för hälsoupplysning, abortförebyggande upplysning m.m. enligt hälsooch sjukvårdslagen innebär dock inte att det inte också finns behov av centrala initiativ. En av socialstyrelsens uppgifter när det gäller det förebyggande arbetet är att med utgångspunkt från kunskaper om ohälsa försöka påverka olika samhällssektorer att vidta de åtgärder som kan behövas. Socialstyrelsen har också i uppgift att bidra till ny kunskap och förmedla kunskaper till dem som lokalt, regionalt och centralt är ansvariga för en viss verksamhet. Inom socialstyrelsen har en arbetsgrupp tillsatts med uppgift att utarbeta ett långsiktigt program för att förebygga aborter. Detta väntas bli klart i början på nästa år. Avsikten är att det abortförebyggande programmet skall vara vägledande för landstingen i deras arbete. På punkt efter punkt kommer socialstyrelsen att rekommendera landstingen att vidta olika åtgärder. Det gäller bl.a. konkreta förslag för att utveckla preventivmedelsrådgivningen, utveckla upplysningsverksamheten, initiera forskning osv. Jämsides med arbetet med det abortförebyggande programmet vidtar och planerar socialstyrelsen andra direkta åtgärder. Man har t.ex. nyligen tagit fram en ny detaljerad abortstatistik på kommunnivå. I början av nästa år anordnas en konferens i Göteborg med syfte att starta det abortförebyggande arbetet i storstad. Man kommer också att anordna ett seminarium om forskning för att summera vilken forskning som gjorts hittills och vilken forskning som skulle behövas för att kunna rikta insatserna på ett effektivare sätt än tidigare. Det här är några exempel på konkreta åtgärder som socialstyrelsen arbetar med för närvarande. Jag förutsätter att de enskilda landstingen sedan tar sin del av ansvaret för att arbeta vidare med dessa angelägna frågor. När det gäller översyn av 1974 års abortlag konstaterar jag att riksdagen vid flera tillfällen som sin uppfattning har uttalat att det inte finns skäl att ompröva abortlagens huvudprincip om kvinnans rätt att själv inom vissa tidsgränser avgöra om hon vill fullfölja sin graviditet eller inte. Jag har därför inte anledning att ta upp frågan till omprövning nu. När det gäller sena aborter, dvs. aborter som görs efter artonde havande skapsveckan, har utredningen om det ofödda barnet nyligen lämnat ett förslag som nu skall remissbehandlas. Med anledning av Ingrid Ronne-Björkqvists sista fråga vill jag nämna följande. Utredningen om det ofödda barnet för i sitt nyligen överlämnade betänkande ett resonemang om synen på modern och fostret. Det är utredningens uppfattning att man måste utgå från att modern och fostret är två individer. Deras intressen kan sammanfalla men också strida mot varandra. Utredningen konstaterar att även om man anser att både modern och fostret är skyddsvärda individer är det uppenbart att man ibland måste låta den enas intresse gå före den andras. Efter remissbehandling av utredningens förslag kommer ärendet att beredas i sedvanlig ordning.

Fru talman! Jag vill först tacka socialministern för svaret på Karin Israelssons interpellation. 37 500 aborter genomfördes 1988, och antalet har ökat för varje år. I socialutskottet och här i kammaren har vi år efter år diskuterat abortfrågan, och varje gång har man gett uttryck för en oro över utvecklingen. Särskilt oroande är det när aborterna bland de unga ökar.

Och det har rått full enighet om att en abort alltid är en nödlösning för både individen och samhället. Vi har i socialutskottet också varit inne på tanken att beslutet om artonde havandeskapsveckan som en övre tidsgräns för abort utan särskilt tillstånd borde omprövas. En anledning till en skärpning av attityderna beror på att man har gått ifrån uppfattningen att se fostret som en del av kvinnans kropp och att man i stället utgår från att modern och fostret är två individer. Medvetandet om den etiska konflikt som råder mellan två individer måste på ett helt annat sätt än vad som sker prägla den upplysningsverksamhet som socialministern nämner i svaret. Det räcker inte med att se abortfrågan som en teknisk fråga om t.ex. olika preventivmedelsmetoder. Det är viktigt att den moraliskt motiverade känslan för att det faktiskt råder en intressekonflikt bevaras. Det finns hos många en djupt grundad etisk insikt om att fostrets, människoblivandets och det ofödda barnets, värde inte får trädas för när. Insikten om det är också grunden för att vi upplever, och måste uppleva, en konflikt när beslut om frågor som rör detta område skall fattas. Alla skulle förlora på en utveckling som innebär att känslan av moraliskt dilemma upphör eller försvagas. Mot denna bakgrund inser man att när antalet aborter ökar så kraftigt som det har gjort och när antalet kvinnor som gång på gång genomgår aborter också ökar, innebär det en risk för den humana människosyn som mycket i vårt samhälle bygger på. Det sker en avtrubbning av känslan för livet. Att en kvinna hamnat i en abortsituation beror i många fall på den sociala situation som hon befinner sig i. Därför måste det finnas tillgång till en rådgivning som ger möjlighet att diskutera olika frågor och som ger den abortsökande upplysningar om samhällets möjligheter till hjälp och stöd. En anledning till att det är nödvändigt att samhället tar sitt ansvar är att den abortsökande kvinnan ofta kan beskrivas som lågavlönad, övergiven och förtvivlad. En lång kedja av orsaker kan ha lett fram till allt detta. Jag ifrågasatte vid abortlagens tillkomst abort efter den tolfte havandeskapsveckan. Jag tror fortfarande att det finns anledning att sätta en gräns vid tolfte havandeskapsveckan. Därefter, mellan den tolfte och den artonde havandeskapsveckan, skulle abort få genomföras endast efter särskilt tillstånd. En skärpning av lagstiftningen skulle kanske kunna bidra till den markering av frågans vikt som vi alla är ute efter. Vi har också ställts inför nya problem som inte förutsågs när den nuvarande abortlagen antogs. Jag tänker t.ex. på fosterdiagnostiken. I många fall står de nya möjligheterna i livets tjänst. Och vi kommer med hjälp av fosterdiagnostiken att kunna bota och hjälpa människor i olika skeden. Men det finns ändå anledning att fråga vad abortlagen innebär i detta perspektiv. Jag har en känsla av att man öppnar för något man inte kan se konsekvenserna av. En kvinna har nu rätt att begära abort av vilket skäl som helst. En fosterdiagnos kommer att kunna göras mycket detaljrik. Om en kvinna får tillgång till den kunskap som fosterdiagnosen ger, har hon fortfarande en laglig rätt att begära abort av allvarliga skäl eller av bagatellartade skäl, t.ex. fostrets kön. Det betraktar vi som oetiskt, men genom framstegen på fosterdiagnostikens område finns det stor risk för att antalet aborter fortsätter att öka om inget kraftfullt görs. Därför vill jag sluta med att fråga socialministern vad han anser om en skärpning av tidsgränserna när det gäller abort.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Anledningen till interpellationerna är den oroande ökningen av antalet aborter. Förra året gjordes 37 575 aborter, och enligt färska rapporter har det skett en ökning med ca 1000 aborter under det senaste året. Siffrorna kan jämföras med att det 1983 gjordes 31 014 aborter. Det är alltså en mycket stor ökning, och vi måste fråga oss varför. Det är ett underbetyg för ett s.k. välfärdssamhälle att så många kvinnor inte ser någon annan utväg än aborten. Därför måste samhällets målsättning vara att minska antalet aborter så mycket som möjligt. Detta uttalades också nyligen av socialutskottet i betänkande 1988/89:SoU4. Jag noterar att socialministern, liksom vi, ser med oro på utvecklingen, och det finns det all anledning till. Litet statistik: Var tredje svensk kvinna har gjort abort. Förra året gjorde var fjärde gravid kvinna abort. På Södersjukhuset här i Stockholm görs 10 aborter om dagen. De flesta aborterna görs av kvinnor i åldrarna 20-24 år. Av 100 kvinnor som gjorde abort förra året var det första gången för 68 kvinnor, 22 kvinnor hade gjort 1 abort tidigare, 7 hade 2 aborter bakom sig, 2 hade 3 aborter bakom sig och 1 hade gjort 4 eller fler aborter. Det är en oroande utveckling att så många kvinnor gör upprepade aborter, och nog måste vi fråga oss varför. På vilket sätt kan samhället ställa upp bättre så att unga kvinnor i stället väljer att föda sina barn? Socialministern hänvisar till ett antal åtgärder som är på väg. Det gjorde även förutvarande socialministern i en interpellationsdebatt för drygt ett år sedan. Konkret har inte mycket hänt sedan dess, men av svaret framgår att socialstyrelsen kommer att utarbeta ett långsiktigt program i förebyggande syfte och att utredningen om det ofödda barnet skall remissbehandlas. Det är faktiskt brådskande att något händer. Socialministern hänvisar i sitt svar huvudsakligen till socialstyrelsen och landstingen. Men var finns regeringens engagemang? Regeringen har hittills inte visat särskilt stort engagemang i dessa frågor. Socialutskottet fick t.ex. två gånger begära tilläggsdirektiv till utredningen om det ofödda barnet när det gällde de sena aborterna, en nog så allvarlig fråga. Landstingen har på senare år inte visat särskilt stor aktivitet av typ Gotlandsprojektet, säkerligen beroende på den kris som gör sig gällande inom hela vårdområdet. Det är då lätt att förebyggande abortarbete, t.ex. bland tonåringar, kommer i skymundan. Jag vill sluta mitt anförande med att ställa några frågor. Har förebyggande abortåtgärder varit uppe till diskussion när det gällde fördelningen av Dagmarpengarna? Kommer socialministern att själv aktivt verka för ökade informationsinsatser? Kommer utredningen om det ofödda barnet att tas på stort allvar när det gäller de sena aborterna, liksom när det gäller den nya synen på modern och fostret som två individer?

Fru talman! Jag vill tacka för detta svar. Mycket av det som sägs i svaret är redan känt för oss tre som har ställt dessa interpellationer. Vi har ju det gemensamt att vi sitter i socialstyrelsens verksstyrelse. Jag vill börja med frågan om en omprövning av abortlagen. Socialministern säger att en sådan inte behövs, eftersom huvudprincipen om kvinnans rätt att själv bestämma inte bör omprövas. Men det är ju inte där som skiljelinjen går, utan det är i fråga om grundideologin, att fostret är en del av kvinnans kropp och inte har något egenvärde. Socialministern uttrycker inte någon egen uppfattning på denna punkt, men han citerade ett stort stycke ur den färska utredning där det sägs att kvinnan och fostret är två individer och att båda är skyddsvärda. Det tolkar jag på ett sådant sätt att socialministern känner sympati för den uppfattningen. Är det en korrekt tolkning? Inte heller jag tror att denna huvudprincip, att kvinnan skall ha rätt att bestämma, behöver omprövas. Men även mannen bör få vara med och bestämma. Just när det gäller kvinnans bestämmanderätt har faktiskt socialutskottet helt enigt haft den uppfattningen att denna princip kan behöva omprövas. Riksdagen ställde sig bakom denna uppfattning. Jag vill upprepa det som Ulla Tillander nämnde, eftersom det är ett mycket viktigt avsnitt i betänkandet. Där står att ”förutsättningarna för en abortlagstiftning baserad på den angivna huvudprincipen om kvinnans rätt att själv inom vissa tidsgränser besluta om abort rycks undan, om endast en misstanke uppstår att utsortering av individer, som av olika skäl bedöms som mindre önskvärda, sker med lagens hjälp”. Jag menar att detta förhållande redan råder. Det är ju precis en utsortering av detta slag som man sysslar med när man aktivt går ut och erbjuder fosterdiagnostik till kvinnor över 35 år för att kunna göra abort på mongoloida barn, barn med morbus Down. Jag menar att om det inte är föräldrarna som bestämmer, då måste det ju vara samhället som bestämmer. Då är man tvungen att upprätta någon form av dödslistor, för att uttrycka det i klartext, för att kunna ange vilka egenskaper som skall ligga till grund för att man skall kunna få abort. Jag tror att varenda signal från samhället om att det inte är önskvärt att den här typen av individer får finnas till får en förödande effekt på vår syn på människovärdet. Som jag ser det finns det bara ett alternativ, nämligen att enskilda individer får ta ställning i dessa frågor. Det är bara de enskilda individerna som kan säga: För oss känns det inte bra att bli föräldrar till det här barnet just nu. Utskottsmajoriteten och en enhällig riksdag har nu ställt sig bakom denna skrivning om att principen om kvinnans självbestämmande skall få omprövas. Och då bör vi enligt min mening inte vara rädda för att också låta denna omprövning ske. Det är viktigt att omprövningen sker just på grund av att grundidén om att fostret är en del av kvinnans kropp inte håller längre. Detta är enormt viktigt. Vi måste få en ändring till stånd på den punkten för att det skall bli naturligt att öppet erkänna att aborter är en vånda för personalen och en stor sorg för föräldrarna. Innan vi har fått en attitydförändring på det området kan vi inte få fram de resurser som är nödvändiga för att vi skall kunna pressa ner abortsiffrorna till så låga tal som möjligt och få bort alla onödiga aborter som går att undvika, aborter som föräldrarna helst hade velat slippa. Till sist vill jag något beröra frågan om alternativ till abort. Verksamheten på detta område har hunnit längst i socialministerns egen hemstad, Göteborg. Jag upplever denna verksamhet som något mycket positivt och nytt. Man är nu på olika håll, efter mönster hämtat från Norge, på gång med att i ekumenisk anda skapa mottagningar dit kvinnor som känner att de inte kan behålla det barn de väntar kan få komma för samtal och känna sig fram till vad som är rätt för dem. Syftet är inte i första hand att övertala dessa kvinnor till att inte göra abort, utan att bena upp situationen och försöka finna den bästa utvägen. Det finns möjligheter att ställa upp med stödfamiljer, hjälpa till med bostad och ekonomiskt stöd, skapa kontakt mellan tonårsflickan och föräldrarna osv. Detta arbete stöds av Göteborgs kommun. Professor Lars Hamberger på Sahlgrenska sjukhuset har stött arbetet mycket aktivt. Patienterna som söker sig till detta projekt kommer både från den offentliga vården och via annonsering. I Norge har man funnit detta arbete så positivt att det nu även stöds av staten och inte bara av kommunen. Jag vill avsluta mitt anförande med ett par frågor: Vad tror socialministern om denna verksamhet? Bör den stimuleras? Och anser socialministern att fostret är en del av kvinnans kropp?

Fru talman! Den oroande utvecklingen i fråga om antalet aborter får interpellanterna att ifrågasätta vår abortlag. För mig är detta minst lika oroande som ökningen av antalet aborter. Det finns ingen anledning till att vi politiker skall bidra till att öka skuldbördan hos kvinnor som har genomgått abort eller som befinner sig i den situationen att de måste överväga en abort. Jag kan garantera att kvinnor som har gjort en abort livet ut förföljs av skuldbördan och dessutom känner en stor sorg över vad de har tvingats göra. Det är en brist i samhället att man inte tillräckligt ställer upp och ger kvinnorna stöd efter aborten. Jag måste fråga er som ifrågasätter vår nuvarande abortlag: Vill ni gå tillbaka till de förhållanden som rådde före 1974? Då hade kvinnan inte rätt att själv bestämma över aborten inom vissa tidsgränser. Då organiserades abortresor till länder där det var tillåtet. Hade man inte den möjligheten så blev man utlämnad åt kvacksalvare med ibland fasansfulla konsekvenser som resultat av ingreppet. Är det dessa tider ni vill gå tillbaka till? Problemet är ju inte vår nuvarande abortlagstiftning. Problemet är att kvinnor och unga flickor blir med barn fast de inte önskar det. Vi vet också att den förebyggande verksamheten är den enda möjligheten vi har att komma till rätta med detta problem. En skärpning av abortlagstiftningen, vilket har förespråkats av flera av interpellanterna, innebär ju inte att kvinnor inte kommer att uppleva oönskade graviditeter i fortsättningen. Det innebär endast att ni tar bort deras möjlighet att själva besluta om abort. Problemet måste alltså förebyggas genom exempelvis utbyggnad av ungdomsmottagningarna. Fortfarande saknas ungdomsmottagningar i många kommuner. Dessutom måste ungdomsmottagningarna vara lättillgängliga. De måste ha öppettider som passar ungdomarna. Det borde också finnas tillgång till allmänläkare på dessa ungdomsmottagningar. Det är nog en förutsättning för att pojkarna skall komma dit. Det har visat sig att pojkarna inte känner sig alldeles hemma på ungdomsmottagningarna, eftersom personalen består av barnmorskor och gynekologer. Pojkarna tycker då att verksamheten är inriktad på flickorna, och det kan man ju faktiskt instämma i. De försök som har gjorts på en del ställen med allmänläkare på dessa mottagningar har slagit mycket väl ut. Det visar sig nämligen då att också pojkarna kommer. Och vi behöver ju även nå dem. Ett annat problem som jag tidigare har diskuterat med socialministern är frågan om ungdomarna mellan 18 och 21 år. Ungdomar i den gruppen är för gamla för ungdomsmottagningarna, och de är inte heller i rätt ålder för mödravårdscentralerna. Det saknas således mottagningar för den gruppen. Sedan har vi mödravårdscentralerna, som faktiskt är överlastade just nu på grund av babyboomen. Man hinner inte med det förebyggnade arbetet. Vi kan ställa krav i detta sammanhang på landstingen, och det skall vi också göra. Men då skall vi ha klart för oss att det förebyggande arbetet — dvs. det arbete som inte direkt handlar om liv och död — alltid kommer i andra hand om den ekonomiska situationen för landstingen är som den är i dag. För att det skall bli möjligt att förverkliga de önskningar som vi har när det gäller det förebyggande arbetet måste vi nog också vara beredda att öka statens andel av kostnaderna.

Fru talman! Margö Ingvardsson nämnde den s.k. babyboomen. Jag har sagt i interpellationssvaret, och det finns fog för det, att ökningen av antalet aborter är oroande. Framför allt gäller det de siffror som indikerar ökningen i år. Ändå tycker jag att det är viktigt att nyansera bilden genom att påminna om att det faktiskt har skett en mycket markant ökning också av antalet födda. Födelsetalen har ju gått upp kraftigt.

Det var betydligt högre tal i slutet av 70-talet. Jag tycker alltså att det är viktigt att nyansera bilden genom att framhålla att det faktiskt föds fler barn än på länge. Men ändå är det oroande att antalet aborter ökar. De två viktigaste frågorna för den närmaste tiden i detta sammanhang nämnde jag i mitt svar. För det första gäller det det program som man just nu arbetar med och som inom kort kommer att presenteras av socialstyrelsen. I det arbetet tar man sikte på olika åtgärder. Vi får förutsätta att det blir mera information. För det andra är det — och det är också något som vi redan har konstaterat i diskussionen — en ganska bred majoritet här i riksdagen som vid flera tillfällen har uttalat att man inte är beredd att ändra de grundläggande delarna av vår lagstiftning. I stället bör 1974 års beslut stå fast. För det tredje gäller det en utredning om det ofödda barnet som alldeles nyligen har kommit till stånd. Jag förutsätter att den kommer att bidra till en förnyad diskussion. Möjligen kan den också bidra till att lagstiftningen ses över återigen. Men det är kanske litet tidigt att ha någon mening om den saken. Det är det material som gäller. För egen del är jag för dagen inte beredd att gå längre. Jag konstaterar alltså bara att denna fråga vid åtskilliga tillfällen har behandlats i riksdagen. Jag avser inte att ta initiativ till en ändring av fattade beslut. Jag avvaktar remissvaren när det gäller utredningen om det ofödda barnet. Men det innebär inte att det inte händer någonting. Jag kan säga att vi under tiden får ett program från socialstyrelsen. Det är den inställning som jag för dagen har i de frågor som här har tagits upp. När det gäller de konkreta frågorna vill jag bara framhålla att jag i och med det här interpellationssvaret har svarat på Ulla Tillanders fråga om en skärpning av abortgränserna. Charlotte Cederschiöld undrade om denna fråga hade tagits upp i Dagmarförhandlingarna. Jag kan inte påminna mig att den togs upp i de senaste Dagmarförhandlingarna. Men det hindrar ju inte att frågan tas upp i kommande förhandlingar; sådana förs ju varje år. Vidare ställdes frågan om huruvida jag är beredd att medverka till ökad information. Jag kan svara ja på den frågan. Det bör bli en av effekterna av det som man nu arbetar med inom socialstyrelsen. I övrigt vill jag inte göra några ställningstaganden eller uttalanden med anledning av utredningen om det ofödda barnet, innan remissomgången har avslutats. Därmed tror jag att jag har besvarat Ingrid Ronne-Björkqvists frågor i de delarna. Ingrid Ronne-Björkqvist frågade också vad jag har för uppfattning om den verksamhet som bedrivs i Göteborg och som hon beskrev. Jag kan säga att jag har hört talas om verksamheten. Men jag har ännu inte haft tillfälle att studera den här verksamheten så ingående att jag kan ha en mening om den. Jag är dock inte emot att närmare studera denna verksamhet. Jag kanske kan återkomma och meddela min uppfattning när jag haft tillfälle att studera verksamheten. Både Kommunförbundet och Landstingsförbundet har ganska länge hävdat att man vill bort från de specialdestinerade statsbidragen. I stället vill man ha bidragsformer som innebär att kommunerna och landstingen själva får bestämma, inom de ramar som man har kommit överens om. Därför tror jag inte att det är aktuellt att återinföra specialdestinerade statsbidrag av den tidigare karaktären. Men det hindrar inte, som sagt, att man exempelvis i samband med Dagmarförhandlingar tar upp frågan. Men då är det två parter som skall vara överens om inriktningen av statsbidragen. Jag är inte främmande för att, om så behövs, dessa saker tas upp till diskussion. Men jag kan inte bedöma hur man på landstingssidan ser på sådant här.

Fru talman! Det är oerhört viktigt att slå fast att det inte handlar om att förneka den abortlagstiftning som vi har. Det skulle vara mig fullständigt främmande att ta ifrån kvinnor möjligheten till abort. Ett sådant beslut skall vara kvinnans ansvar. Jag deltog personligen aktivt i arbetet med opinionsbildningen inför den här abortlagstiftningen, och jag tror faktiskt att den är bra om man följer den till punkt och pricka. Som jag ser saken är det de sena aborterna som är det brännande problemet. En fråga som jag tycker att man inte ägnar sig tillräckligt mycket åt är frågan om männens ansvar. För inte så länge sedan åhörde jag en radiodebatt med kuratorer som jobbade med abortfrågor. Vad dessa var helt ense om var att det i nästan alla abortfall var mannen som var orsaken till aborten. Antingen ville mannen inte ta ansvar eller också var relationerna på något sätt inte bra. Det fanns en mängd olika orsaker som var att hänföra till mannen. Det är således alltid mannen som på något sätt påverkar abortbeslutet. Därför tror jag att det är viktigt att männens ansvar kommer med i bilden. Det här har många läkare talat om, bl.a. Ingrid Ursing vid Södersjukhuset. Männen är ju faktiskt lika delaktiga som kvinnorna i en abortsituation. Männens ansvar och känslor räknas dock inte. Det är viktigt att vi räknar med dessa. Jag tror att vi skall diskutera hur sådant kommer med i bilden. Det handlar alltså inte om att gällande abortlagstiftning skall rivas upp, utan det handlar om männens delaktighet i fråga om abortbeslutet. Det skulle vara intressant att höra vilka tankar statsrådet har när det gäller detta med att männen skall ta ett större ansvar. Vidare är rådgivning och efterkontroll mycket viktiga. Det är alltså väldigt viktigt att kvinnor får stöd efter en abort. En abort kan ju innebära ett svårt avgörande för många kvinnor, och efter aborten är kvinnorna ofta helt lämnade åt sig själva. Sedan har vi också frågan om preventivmedel. I allt större utsträckning slutar ju kvinnorna äta p-piller av rädsla för blodpropp och cancer. Det är således viktigt med information och ett förebyggande arbete. Frågan om sena aborter är, som sagt, den brännande frågan. Det vore intressant att höra om statsrådet har något mer att säga om männens ansvar.

Fru talman! Det är riktigt att antalet födda har ökat, men antalet aborter har ökat snabbare. Bekymret är alltså att kurvan hela tiden går åt fel håll, samtidigt som vi i riksdagen har sagt — jag tror att de flesta av oss tycker så — att denna trend absolut måste brytas. Det är skönt att de flesta av oss kan föra en så balanserad och lugn dialog omkring de här frågorna och att vi försöker känna oss för så att vi kan komma fram till en bra färdriktning och en bra lösning. Jag hoppas inte att den inflammerade debatt skall behöva komma tillbaka som Margö Ingvardsson försöker blåsa liv i med sina beskyllningar mot oss för att vi skulle vilja gå tillbaka till tidigare regler. Jag vill alltså ge socialministern en eloge för att vi kan föra samtalet i detta tonläge. En sak som man borde titta närmare på är de stora regionala skillnaderna. Varför ligger abortfrekvensen så lågt i vissa län jämfört med i andra? Det rör sig om skillnader på 10-12 26 och ända upp till 30 26. Det behövs mycket forskning på det området. Det har mycket med attityder att göra. Nere i mitt län är abortfrekvensen mycket låg jämfört med i Stockholm. Jag är naturligtvis också intresserad av att höra hur socialministern ser på männens medverkan i bestämmandet, som jag tog upp i mitt tidigare anförande.

Fru talman! Jag håller med socialministern om att antalet aborter är alldeles för högt, oavsett hur antalet aborter förhåller sig till antalet födslar. Om man vill förhindra att antalet aborter ökar och att abort uppfattas som ett preventivmedel måste mycket göras. Då krävs både engagemang och handling, en väl fungerade preventivmedelsrådgivning, upplysning, forskning och konferenser, som nämns i svaret. Det är bra och nödvändigt. Utvecklingen under 1980-talet har ändrat de förutsättningar som abortlagens regler om tidsgränser bygger på. När det understryks i svaret att det är viktigt med upplysning och preventivmedelsrådgivning och det sägs att man måste peka på samhällets stödmöjligheter för den som söker abort, görs det för att klargöra att en abortoperation är något helt annat än en vanlig operation. Detsamma skulle syftet vara med en skärpning av abortgränserna. Principen är, som har sagts här tidigare i debatten, fortfarande densamma: Kvinnan skall själv bestämma inom vissa tidsgränser. Vi vill alla ha förbud efter en viss tid — det vill också Margö Ingvardsson — och vi vill att abort skall vara tillåten före en viss tid. Detta ifrågasätts inte heller i socialministerns svar, utan det stämmer med abortlagens huvudprincip om kvinnans rätt att själv inom vissa tidsgränser avgöra om hon vill fullfölja sin graviditet eller inte. Det är min uppfattning, med facit i hand, att det nu är dags att skärpa tidsgränserna. Man måste ge tyngd åt det förebyggande arbetet, som också understryks i interpellationssvaret. Mitt förslag om tidsgränser skulle vara ett viktigt inslag i det arbetet, och det skulle vara intressant att höra statsrådets personliga uppfattning om det. Jag vill också tillägga, till det som Margö Ingvardsson sade, att vi i socialutskottet vid flera tillfällen har varit inne på frågan om ifrågasättande av 18 veckorsgränsen, och då har inte heller vpk:s representant i utskottet haft någon annan uppfattning.
Fru talman! Jag tar det som ett halvt löfte när socialministern säger att han kan tänka sig att ta upp diskussionen om särskilda statsbidrag till den abortförebyggande verksamheten med landstingen. Jag har mycket svårt att tänka mig att landstingen i en sådan situation skulle säga nej tack, oavsett vilken inställning de har till de specialdestinerade statsbidragen. Jag vill också säga att det är utomordentligt bra och viktigt att socialministern i dag så starkt har markerat att regeringen slår vakt om den abortlagstiftning som vi har i dag och att också riksdagen så sent som i denna vecka har ställt sig bakom den. Det är oroande när det stora antalet aborter tas till intäkt för att ifrågasätta den nuvarande abortlagen. Det är det som har skett genom de interpellationer som har debatterats i dag. Interpellanterna har landat på den slutsatsen att det är fel på abortlagen. Charlotte Cederschiöld har tagit avstånd från den synen, men hon tog emot svaret för Gullan Lindblad, som också gjorde denna koppling i interpellationen. Det är oroande, men det är bra att det finns en stor majoritet i riksdagen för att värna om den abortlag som vi har i dag.
Fru talman! När man säger att utvecklingen hela tiden går åt fel håll är det inte en riktig beskrivning av vad som har hänt när det gäller antalet aborter i landet över en längre period. Det är i och för sig en oroande ökning nu, men om vi ser tillbaka finner vi att det högsta helårstalet hittills har noterats 1980, då det utfördes nästan 35 000 aborter. Sedan minskade antalet fram till 1985, då det utfördes ungefär 31000 aborter. Därefter har antalet ökat. Det högsta helårstalet från 1980 skall då också ses i belysning av att födelsetalen nu är betydligt högre än de var på 1980-talet. Det är viktigt att göra den nyanseringen, så att det inte ges ett intryck av att utvecklingen hela tiden har gått åt fel håll. Det har den inte gjort, utan det var ett sjunkande antal aborter under några år på 1980-talet, både i faktiska tal och i relation till antalet födda. När det sedan gäller frågan om männens ansvar, som Charlotte Cederschiöld och Ingrid Ronne-Björkqvist tog upp, kan jag säga att jag inte har någon annan syn än den som har kommit till uttryck i debattinläggen, dvs. att det är angeläget att männen i högre grad är med också när det är fråga om en abortsituation. Det är självklart att de skall ta sitt ansvar. Även om det yttersta ansvaret måste vila på kvinnan skall båda ordentligt diskutera igenom detta. Det är framför allt viktigt att männen tar sitt ansvar när det gäller att undvika att komma i en abortsituation över huvud taget. Ett led i den informationsverksamhet och det program som nu diskuteras inom socialstyrelsen och som jag nämnde bör naturligtvis vara att man understryker männens ansvar i detta sammanhang och försöker nå dem, så att det kan fungera bättre än vad det uppenbarligen gör i dag. Jag kan säga till Ulla Tillander att jag inte vill avge någon personlig uppfattning om en prövning av tidsgränser. Vi har nu fått den ganska färska utredningen, och jag vet vad riksdagen tidigare har uttalat, men jag vill alltså avvakta diskussionen ytterligare innan jag uttalar en personlig mening. Jag har inte någon annan personlig mening än den som har kommit till uttryck i riksdagens hittills fattade beslut.

Fru talman! Jag känner en viss oro inför detta svar och undrar över regeringens ambitionsnivå när det gäller att pressa ned abortsiffrorna. Jag tycker att det är djupt oroande att det, visserligen bara från 1985, har skett en reell stegring, när redan dessförinnan siffrorna låg alldeles på tok för högt för mitt sätt att se, och det tror jag gäller många andra också här i riksdagen att döma av de debatter som fördes. Många av oss hade hoppats att vi skulle kunna få en sådan utveckling som man hade under en kort tid på Gotland och därigenom få en mycket kraftig sänkning. Det är det som bör vara ambitionsnivån. Så länge vi inte får den inriktningen skall vi känna mycket stor oro, oberoende av om trenden går en liten aning upp eller en liten aning ned. Siffrorna ligger alldeles för högt och har gjort det sedan abortlagen antogs, och även dessförinnan.
Herr talman! Jag tror inte att Gullan Lindblad avsåg någon ändring av nuvarande abortlagstiftning. Det framgår i all synnerhet om man ser på den del av det tidigare anförandet som hon är ansvarig för och som jag läste upp. Det framstår inte heller så om man tittar på hennes interpellation. Jag misstänker att Margö Ingvardsson syftar på den sista frågan, i vilken interpellan ten kräver en översyn av 1974 års abortlag. Men denna översyn kan naturligtvis också resultera i ett förslag till nya tillämpningsföreskrifter till nuvarande abortlag. Faktum är att det i anförandet också finns med att hon inte vill ha en ny abortlag. Det var tacknämligt att få statsrådets synpunkt på männen. Nu vet vi åtminstone att vi är ense om på vilket område man skall försöka att komma litet längre, nämligen vad gäller männens ansvar. När jag lyssnar på denna debatt, utan att vara medlem i socialutskottet, kan det inte hjälpas att tanken faller mig in att det långsiktigt inte skulle skada så mycket om vi fick en normbildning i samhället som gjorde att unga flickor inte bytte sexualpartner så ofta.
Herr talman! Det är, som redan har sagts, ingen av interpellanterna som ifrågasätter huvudprincipen i abortlagstiftningen. Det finns också en stor majoritet här i riksdagen som värnar om huvudprincipen. Men det är heller ingen här som någon gång har menat att den principen ändras om tidsgränsen i abortlagen skulle ändras. En skärpning menar jag skulle vara en naturlig konsekvens av att man numera utgår från att det rör sig om två individer. Då skulle en skärpning av tidsgränsen också kunna ses som ett ökat rättsskydd för fostret.

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt följande frågor till statsministern: 1. Hur bedömer statsministern brottsutvecklingen, främst i fråga om ekonomisk och organiserad brottslighet, våldsbrott och narkotikabrott? Skall dessa tre brottsområden alltjämt vara prioriterade i brottsbekämpningen och på vilket sätt skall detta genomföras? 3. Anser statsministern att brott med en rasistisk innebörd skall ha en mer framträdande plats i brottsbekämpningen? 4. Varför satsar Sverige betydligt mindre på brottsförebyggande arbete än åtskilliga andra länder och hur vill statsministern ändra på detta? 5. Hur vill statsministern motverka att s.k. medborgargarden uppstår? 6. Anser statsministern att kriminalpolitiken skall vara human och rehabiliterande både för brottsoffer och brottslingar samt på vilket sätt vill regeringen förstärka och förbättra insatserna? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Låt mig först säga att Hans Göran Franck i sin interpellation lämnat en bakgrundsteckning till sina frågor, som jag i allt väsentligt kan instämma i — både i sak och när det gäller de bedömningar och värderingar som kommer till uttryck där. I den mån jag har en avvikande uppfattning torde det framgå av mina svar på de konkreta frågorna. När det gäller frågorna om brottsutvecklingen vill jag börja med narkotikabrottsligheten. Precis som Hans Göran Franck redovisar i sin interpellation har vi på det området under senare år en hel del uppgifter som tyder på en i flera avseenden positiv utveckling. Det finns anledning att tro att det bl.a. hänger samman med den kraftiga satsning som regeringen efter regeringsskiftet år 1982 gjorde mot narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet. Under senare tid har det emellertid framkommit uppgifter som ger anledning till oro. Detta gäller inte minst mot bakgrund av vad som händer på den internationella narkotikascenen. Narkotikabrottsligheten är ju kanske den brottslighet som är mest känslig för den internationella utvecklingen. Detta är bakgrunden till att regeringen satsat på en särskild aktionsgrupp inom narkotika här i landet samtidigt som vi går fram i FN i syfte att förstärka deras insatser, både finansiellt och genom ett särskilt globalt handlingsprogram mot narkotika. I fråga om ekonomisk och organiserad brottslighet är det av en rad olika orsaker mycket svårt att dra några bestämda slutsatser om utvecklingen på grundval av den statistik som finns. Hans Göran Franck säger att kampen mot denna form av brottslighet har sackat efter. Jag är inte beredd att hålla med om detta. I likhet med vad som gäller narkotika genomförde regeringen en omfattande satsning på det här området efter regeringsskiftet år 1982. Detta rörde såväl utbildning och resurser som lagstiftning. I motsats till vad vissa fått för sig har det inte skett någon neddragning av insatserna sedan dess. Däremot är det naturligt att man efter en sådan satsning som då skedde kommer in i en lugnare fas, då man utvärderar de gjorda insatserna. Här väntar vi fortfarande på slutredovisningen av det forskningsoch utvärderingsuppdrag som brottsförebyggande rådet fått. Jag vill emellertid betona att jag för egen del är övertygad om att vi både kan och bör göra mer mot den ekonomiska brottsligheten. Jag kan också försäkra Hans Göran Franck att vi fortlöpande söker följa utvecklingen för att kunna bedöma i vad mån det är lämpligt med mer omedelbara insatser. Beträffande våldsbrottsligheten vet vi att det varit en uppgång när det gäller antalet anmälda brott. Om och hur långt den också motsvarar en ökning av den faktiska brottsligheten är svårare att avgöra. Helt oavsett detta är det enligt min mening klart att våldsbrottsligheten är ett av de mest oroande områdena i kriminaliteten. Det här är också ett område där det är särskilt viktigt att ta fasta på det engagemang som finns hos enskilda människor och inom organisationer och myndigheter. Detta är den centrala uppgiften för den kommission mot våldet som regeringen nyligen tillkallat. Hans Göran Franck och jag är ense om att det finns all anledning att se mycket allvarligt på brottslighet som har sin bakgrund i rasistiska fördomar. Polis och andra berörda myndigheter bör med kraft gripa in för att motverka att sådan brottslighet breder ut sig. Och även här bör kommissionen ha möjlighet att medverka. För att så övergå till Hans Göran Francks fråga om det brottsförebyggande arbetet, vill jag peka på att ett av de utmärkande dragen i den svenska inställningen på det här området är att brottsförebyggande åtgärder skall ses som en integrerad del av samhällsbyggandet i stort och inte som något politikområde. Detta innebär dock självfallet inte att man skall låta bli att satsa på projekt och kunskapsutveckling där de brottsförebyggande aspekterna ställs i centrum. En sådan satsning har bl.a. skett genom att brottsförebyggande rådet inrättades. Som Hans Göran Franck ju vet har BRÅ tilldragit sig ett betydande internationellt intresse och i viss mån stått som förebild för insatser i vissa andra länder. Men BRÅ är inte — och skall inte vara — någon institution som vi har för det brottsförebyggande arbetet i alla dess aspekter. Det är i stället på främst det lokala planet och inom redan existerande organisatoriska ramar som det praktiska arbetet måste göras. För egen del tycker jag därför att det forskningssamarbete om sambandet mellan boendestrukturer och brottslighet som nu inletts mellan Stockholms kommun och BRÅ är särskilt värdefullt. Även när det gäller intresset av att motverka medborgargarden tror jag att Hans Göran Franck och jag är eniga. För egen del anser jag att det är en av rättsstatens viktigaste och mest ursprungliga uppgifter att förhindra att enskilda eller sammanslutningar tar som sin uppgift att ”skipa rättvisa”. Det är bl.a. därför viktigt att rättsväsendet fungerar på ett sätt som människor hyser förtroende för och att människor litar på rättsväsendets vilja och förmåga att ingripa mot brottsligheten. Våra ansträngningar att främja humanitet och lämna stöd och hjälp åt svaga och utsatta grupper måste omfatta både brottsoffer och brottslingar. När det gäller brottsoffren, som alltför länge varit en eftersatt grupp, har det program som regeringen tidigare presenterat nu genomförts och i viktiga delar också utvärderats. Nu måste vi därför gå vidare. Hur det bör gå till är en fråga som lagts på den nyligen tillsatta kommissionen. Beträffande dem som döms för brott anser jag att det är en huvuduppgift att fortsätta att försöka finna användbara alternativ till frihetsstraff. Kontraktsvård är ett steg på den vägen och försöksverksamheten med samhällstjänst ett annat. Men vi måste se också på det praktiska innehållet i verkställigheten, både på anstalterna och inom frivården. Det är frågor som vi för närvarande arbetar med inom departementet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Laila Freivalds invänder inte mot BRÅ:s konstaterande i dess anslagsframställning i år att Sverige satsar förhållandevis små resurser på det brottsförebyggande arbetet jämfört med exempelvis USA, Storbritannien, Canada, Australien och Holland. BRÅ har genom den nya instruktionen fått väsentligt vidgade uppgifter. Detta är viktigt, och ambitionsnivån hos BRÅ är hög. Men det måste konstateras att möjligheter saknas att inom ramen för nuvarande budget genomföra uppgifterna enligt verksamhetsplanen liksom ett effektivt förnyelsearbete. Vid upprepade tillfällen har från BRÅ:s sida starkt understrukits att nuvarande ekonomiska situation är ohållbar. Resurserna för verksamheten måste framdeles stå i rimlig relation till de krav som ställs. En alldeles för stor del av BRÅ:s budget är intecknad av fasta kostnader, ca 85 96 av förvaltningsanslaget och ca 45 96 av utvecklingsanslaget. Statsministern har i dag uttalat sig mycket positivt om det brottsförebyggande arbetet i allmänhet i anledning av ett inlägg om BRÅ:s centrala och viktiga arbete. Vad kan Leila Freivalds som ansvarigt statsråd tillföra diskussionen? Anser hon att BRÅ:s resurser är tillräckliga, eller att de behöver förstärkas för att rådet skall kunna arbeta med sin nya inriktning? BRÅ har bl.a. fått i uppdrag att utreda formerna för den ekonomiska brottsligheten och omfattningen därav i sju branscher. Från detta arbete har vi — även om det ännu inte är avslutat — fått underhandsrapporter som belyser den oroande utveckling som jag berört i min interpellation. Vi kan redan nu konstatera att andra branscher inte kan anses vara mindre brottsliga än de sju. För två år sedan beslutade riksdagen att bifalla ett förslag om att en utredning skulle göras beträffande hyresoch fastighetsbranschen, som inte undersöktes av ekokommissionen. På vilket sätt och med vilka medel kan och skall det här beslutet genomföras? Det bedrivs en omfattande informationsverksamhet om exempelvis narkotikaoch våldsbrottslighet. Riksdagen har vid upprepade tillfällen beslutat att regeringen skall ställa medel till förfogande för förstärkta informationsinsatser. Vilka medel har under senare tid ställts till förfogande för sådana insatser? I min interpellation åberopar jag en skrivning i budgetpropositionen 1988/89, där det anges att polisresurserna för beivrande av narkotikaoch våldsbrottslighet ökat väsentligt under en treårsperiod men varit oförändrade för bekämpande av ekobrott. Nu har jag material som visar en oroande tendens. Enligt rikspolisstyrelsen har antalet årsarbetskrafter för beivrande av ekobrott nu minskat, medan det fortsätter att öka när det gäller narkotikaoch våldsbrottslighet. Vad vill Laila Freivalds göra åt detta? Skall kampen mot ekobrottsligheten vara ett prioriterat område? Laila Freivalds säger att den nya kommissionen mot våldsbrott även skall ägna sig åt brottslighet med rasistisk bakgrund. Men dessa frågor behöver inte i första hand undersökas och prövas av en ny kommission. Vad anser Laila Freivalds om de viktiga förslag som framlagts av kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, av rikspolisstyrelsen, av diskrimineringsutredningen? Det finns en rad förslag som rör strafflagstiftningen. Så till min sista fråga. Under de senaste fem åren har antalet fängelsestraff ökat oavbrutet. Och det är inte fångar som begått ekoeller miljöbrott som finns i våra fängelser i någon nämnvärd utsträckning. År 1985 dömdes 15 574 personer till fängelse, år 1988 var det 18 063. Siffran blir troligen omkring 19 000 i år.

Herr talman! När det gäller vilka områden som skall prioriteras inom brottsbekämpningen råder enighet här i riksdagen — det är narkotikabrottsligheten, våldsbrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Inom den ekonomiska brottsligheten ryms ett stort område som det fram till för bara några år sedan talades väldigt tyst om, nämligen miljöbrotten. Ett antal lagar styr den miljöskadliga verksamheten, lagar som är svåra att överblicka. De olika miljölagarna — naturresurslagen, miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen om kemiska varor, planoch bygglagen — är sinsemellan inte samordnade. Vi har därför i centern ansett att hela miljölagstiftningen måste ses över för att ge ett mera heltäckande skydd för miljön. Alla lagar och verksamheter måste syfta till en utveckling där vi utgår från naturens förutsättningar — vad naturen tål. Arbetet med denna översyn är nu i gång, vilket är bra. Eftersom brott mot miljön till slut drabbar allt levande — växter, djur och människor — är dessa brott ett hot mot vår överlevnad. Det talas i dag, mot bakgrund av dagens i många fall liberala lagstiftning, om mord med statligt tillstånd. Det är därför denna brottslighet är så allvarlig. Det gäller ju vår framtida existens. I dag händer det att företagsledare och andra spekulerar om vad som lönar sig bäst, att följa lagarna eller att bryta mot dem. Eftersom upptäcktsrisken fortfarande är mycket liten på grund av bl.a. brist på tillsynsresurser och påföljderna många gånger är föga kännbara, blir det frestande att i ekonomiskt vinningssyfte nonchalera miljölagarna. Situationen har ju hittills varit den, enligt domstolspraxis, att miljöbrotten i påföljdshänseende har betraktats som likställda med lindriga brott — ibland faktiskt likställda med brott av typ snatteri. Fängelse har sällan utdömts. Bötesbelopp har varit det mest vanligt förekommande, oftast relativt låga bötesstraff som inte är särskilt kännbara för företagen i förhållande till vad det skulle ha kostat dem att göra miljövänliga investeringar. Till detta kommer att antalet miljömål är mycket litet. Under en tioårsperiod har förundersökningar inletts i inte mycket mer än 200 fall. Erfarenheterna av miljömål är därför begränsade i de enskilda polisoch åklagardistrikten, men även i åklagarregionerna och centralt. Detsamma gäller även inom domstolarna. Utbildningen på detta område inom polisen och på åklagarsidan har inletts, men den måste förbättras ständigt. Detsamma gäller utbildningen för domare. Har regeringen några planer på att bättre komma till rätta med de allvarliga miljöbrotten, utöver den pågående lagstiftningsöversynen? Herr talman! Det var mycket om miljöbrott, sett ur synvinkeln ekonomisk brottslighet, men jag har velat ta upp det här området mot bakgrund av att vi faktiskt har haft en intensiv, nyttig och viktig debatt på sistone om såväl narkotikabrottsligheten som våldsbrottsligheten, medan den ekonomiska brottsligheten och miljöbrottsligheten i den har kommit i skymundan. Därför var det bra att Hans Göran Franck aktualiserade debatten på detta område. Herr talman! Jag vill också något beröra det brottsförebyggande arbete som bedrivs inom brottsförebyggande rådet. Jag instämmer i Hans Göran Francks beskrivning av situationen. Jag vill bara lägga till att det gäller att faktiskt få en samordning för forskning, utredning och information, där resultaten kan belysa orsakerna till brott. Detta är ju ytterst viktigt för att regering och riksdag skall kunna fatta adekvata beslut. Min fråga blir därför — i likhet med Hans Göran Francks: Är regeringen beredd att ge BRÅ nödvändiga resurser till de insatser som man har sagt att man skall göra? Till slut, herr talman, blev jag förvånad när jag läste frågeställningen i Hans Göran Francks sista fråga, om ministern anser att kriminalpolitiken skall vara human och verka rehabiliterande. Vad hade herr Franck egentligen väntat sig för svar — att kriminalpolitiken inte skall vara human, eller att den inte skall verka rehabiliterande? Jag anser faktiskt att frågan undervärderar ministern. I detta sammanhang vill jag därför komma med några synpunkter på hur man skulle kunna göra kriminalvården mera human. På senare tid har rätt stark kritik riktats mot förhållandena i våra svenska häkten. Man har framfört synpunkter på isoleringen, brist på gemensamma utrymmen och besöksrum m.m. Kriminalvårdschefen har tillstått att kritiken är befogad. Ensamheten och isoleringen är för stor, och tiden som tillbringas där före rättegång och dom måste göras drägligare. Det finns all anledning att ta kritiken på allvar. Strävar man efter en human och rehabiliterande kriminalpolitik, måste åtgärder tillkomma som bättre svarar mot detta mål. Samtidigt är det viktigt att ha helhetsbilden klar för sig och även tänka på allmänhetens rätt till skydd mot våld och övergrepp. Enligt min mening behöver dessa förhållanden dock inte stå i motsatsförhållande till varandra. En åtstramning av kriminalpolitiken behövs på många punkter, men detta kan inte ske. utan att man ser brottslighetens utveckling som en funktion av breda samhällsförändringar, och motåtgärderna måste till stor del vara förebyggande i vid bemärkelse. Min fråga i detta sammanhang blir: Är regeringen beredd att satsa mer på en humanare tid för dem som sitter i häktena?

Herr talman! Hans Göran Franck och Ingbritt Irhammar tar båda upp frågan om BRÅ:s möjligheter att utföra det uppdrag som man har från statsmakterna. Låt mig först säga att jag delar såväl Hans Göran Francks som Ingbritt Irhammars uppfattning att BRÅ:s verksamhet är av största betydelse för att ge oss ökad kunskap om brott och brottsbekämpning. De frågor som ställs är inte konkreta — vilka resurser som regeringen är beredd att tillföra BRÅ:s verksamhet. Där kan jag, som säkerligen båda frågeställarna inser, inte ge annat svar än att den frågan är föremål för beredning inom ramen för budgetarbetet. Budgetarbetet präglas emellertid av insikten om betydelsen av BRÅ:s verksamhet och behovet av att ha resurser för att kunna fullgöra detta på ett gott sätt.

Vidare är Hans Göran Franck oroad över de minskade resurser som rikspolisstyrelsen tydligen har givit till känna på något sätt. Jag kan inte svara konkret på påståendet, utan jag måste hänvisa till det faktum att det är polismyndigheten själv som råder över sina resurser. Jag kan tänka mig att det på sina håll finns svårigheter att tillsätta en del av de tjänster som är avsatta för att arbeta med ekobrott. Detta kan möjligtvis vara en förklaring till att det inte på alla ställen är så många tjänster i funktion som har varit avsett. När det gäller att bättre styra resurserna, vill jag nog ändå, såsom jag tidigare har svarat Hans Göran Franck i samma fråga, hänvisa till att vi nu befinner oss i en utvärderingsfas beträffande bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. När utvärderingen är gjord och vi kan göra en helhetsbedömning av på vilket sätt vi skall gå vidare i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, då blir det också läge att styra resurserna på det sättet att de bäst gör nytta. När det gäller kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet kan jag svara att kommissionens betänkande för närvarande bereds i arbetsmarknadsdepartementet. När det gäller miljöbrotten, som Ingbritt Irhammar särskilt uppehåller sig vid, vill jag hänvisa till att regeringen helt nyligen har tillsatt en särskild utredning som bl.a. har till uppgift att se på miljöbrotten och straffreglerna i anslutning härtill. Utredningens uppdrag utgår från synsättet att det behövs en skärpt syn på miljöbrottsligheten, bl.a. en förbättring av tillsynsverksamheten. Rent allmänt kan jag säga att jag delar den syn på miljöbrott som Ingbritt Irhammar har givit uttryck för här. Det är givetvis viktigt att de instanser som skall arbeta med att bekämpa miljöbrottsligheten har goda kunskaper. Utbildning av polis, åklagare och domstolar är ett väsentligt inslag i sammanhanget. Här vill jag hänvisa till det fortlöpande arbete som domstolsverket och riksåklagaren bedriver när det gäller att säkerställa att tjänstemännen får en löpande utbildning på nya områden. Slutligen, när det gäller den sista frågan om en human kriminalvård, får jag tacka Ingbritt Irhammar för tillskyndandet och försvarandet på vad som kan förväntas vara min inställning i den frågan. Konkret, när det gäller häktena och de häktades situation under häktningstiden, vill jag hänvisa till den debatt som har förts under senare tid om att särskilt i storstäderna — kanske i första hand Stockholm — häktestiderna inte är riktigt acceptabla. Det pågår ett arbete inom kriminalvårdsstyrelsen och inom byggnadsstyrelsen för att vidta åtgärder för att förbättra förhållandena inom häktena. Jag ser det som en angelägen uppgift. Det är helt oacceptabelt att människor hålls isolerade i häkte, när åklagarens ålägganden icke kräver isolering.

Herr talman!

Jag noterar också med tillfredsställelse att det nu skall bli en motsvarande undersökning av fastighetsoch hyresbranschen, som eko-kommissionen inte ägnade sig åt. Men faktum är nu att det av allt att döma inte räcker med att begränsa de här undersökningarna till — som det blir — åtta branscher. De rapporter som man kan få inte bara via BRÅ utan även genom andra källor ger vid handen att ekobrottsligheten nu är så pass omfattande inom praktiskt taget alla branscher att det gäller att gå vidare och ta ett nytt grepp på de här frågorna. Men det får ju inte bli på det sättet att den omständigheten att man undersöker och utvärderar får leda till någon passivitet eller till att man minskar på ansträngningarna. Det är ju trots allt ett faktum, så långt man kan se av rikspolisstyrelsens rapporter, att det nu inte bara står still utan minskar. Både åklagare och poliser har ju gång på gång uttalat sig om det mycket beträngda läge som man befinner sig i när det gäller bekämpandet av ekobrottsligheten. Det rör sig om att man inte kan genomföra utredningar som det finns fog för. Det rör sig t.o.m. om att det inträtt preskription i en hel del fall. Det rör sig om hundratals miljoner kronor. Därför är det angeläget att fastslå att man inte får vika från inställningen att ekobrottsligheten är ett prioriterat område och att det inte får ske något tillbakasteg här. Tillbakasteg var det ju faktiskt på det sättet att det nu inte ens kom med i regeringsdeklarationen.

Herr talman! Även jag tolkar justitieministerns svar positivt för framtiden, eftersom man nu också betonar det brottsförebyggande arbetets roll från regeringens sida. Men jag skulle vilja säga att skulle inte BRÅ få tillräckliga resurser i årets anslagsframställande för att infria de direktiv som man har ålagts, måste regeringen vara beredd att ändra direktiven och även prioritera inom det området. Beträffande miljöbrottsligheten hänvisade justitieministern, precis som jag gjorde, till att man arbetar för att på längre sikt nå fram till resultat som påverkar så att vi får minskade brott mot miljön. Men det finns åtgärder som man skulle kunna vidta nu i avvaktan på utredningen. Därför har jag velat föra fram det nu så att det skulle kunna komma med i budgetbehandlingen. Justitieministern talade också om behovet av utbildning och betonade att detta var viktigt, vilket också jag gjorde. Bakgrunden till att jag har velat ta upp det här är att jag har talat med domare för någon tid sedan. De har inte gått på en enda kurs på detta område. De hade velat göra det, men de hade inte kunnat. Det hade inte funnits resurser för det. De jag talade med — det kan visserligen finnas de som kan den här saken bättre — kände sig väldigt osäkra inför den lagstiftning som fanns redan i dag. Sedan får vi tänka framåt. När lagstiftningen ändras måste det självklart ske en fortsatt utbildning hela tiden. Detta har jag velat anföra för att det säkert skall komma med redan i årets budgetbehandling. Sedan vill jag peka på några andra åtgärder som man skulle kunna vidta i avvaktan på själva lagstiftningsarbetet. Vi skulle t.ex. kunna inrätta en miljöombudsman som skulle kunna vara till stöd för alla dem som är offer för miljöbrott. Vi skulle kunna förbättra rättshjälpen för dem. Det har skett i viss utsträckning, men det finns mycket kvar att göra. Vi har från centerns sida också föreslagit en särskild statsåklagare i miljömål. Mot detta kan anföras att egentligen skall alla åklagare kunna allting, men så länge så inte är fallet kan det behövas som en interimlösning. Sedan åter till häktena. Missförhållandena här hänger också ihop med bristen på fängelseplatser. Att man sitter kvar i häktet under många år är en följd av att det inte finns plats i fängelserna att flytta över till. Jag vill bara påpeka att även detta behöver tas med i budgetbehandlingen.
Herr talman! Jag tackar för synpunkter som skall med i budgetövervägandena. Jag ville egentligen bara kommentera en sak. Jag är litet förvånad över den pessimistiska syn som Hans Göran Franck har när det gäller beivrandet av den ekonomiska brottsligheten. Även om det återstår mycket att göra där — det är jag beredd att verkligen framhålla — så är det faktiskt så att det sedan några år tillbaka pågår ett mycket stort antal processer som gäller ekonomisk brottslighet. Det är komplicerade processer som har varit svårutredda och som är arbetskrävande. Men man börjar se resultat genom det ganska stora antalet processer som förs i domstolar. Låt mig bara nämna sådana uppmärksammade mål som Fermenta-affären och skalbolagshärvor. Detta är resultatet av den satsning som har gjorts för att komma åt ekonomisk brottslighet.
Herr talman! Jag är inte pessimistisk, men däremot måste man vara realistisk när man bedömer läget. Det är inte bara jag som har den här synen, utan den har våra medarbetare på BRÅ, den har åklagare och poliser. Det är lätt för Laila Freivalds att orientera sig om detta genom att ta ännu fler kontakter med dem. De kommer verkligen att understryka vikten och behovet av att agera mera konsekvent och kraftfullt när det gäller ekobrott. Vad sedan gäller en fråga som jag inte hann beröra i mitt förra inlägg vill jag nämna att rikspolisstyrelsen när det gäller brott med rasistisk bakgrund har lämnat en rapport som det ankommer på justitiedepartementet att titta närmare på. Rapporten grundar sig på en undersökning som gav vid handen att det mellan 1984 och 1987 begicks 2 000 brott med rasistiska inslag. Men det finns ett stort mörkertal, och antalet är i verkligheten mycket större. Rikspolisstyrelsen talar där om vikten av att man får ökade resurser för intensifierad spaning efter personer som bedriver rasistisk brottslighet, bl.a. brevterror, och att det behövs betydligt mera information om den här typen av brottslighet.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld har ställt olika frågor till mig om åtgärder mot våldet. Allmänt sett vill jag hänvisa till den debatt om åtgärder mot våldet som ägde rum här i riksdagen för några veckor sedan. I den debatten redovisades från socialdemokraternas sida ett stort antal områden som är särskilt viktiga när det gäller att komma till rätta med våldet i samhället. Jag ser ingen anledning att upprepa allt detta här. Jag vill dock särskilt peka på den kommission med uppdrag att motverka våldet och förbättra stödet för brottsoffren, som regeringen nyligen har tillsatt. Vidare vill jag nämna den särskilda arbetsgrupp som i dagarna tillkallats inom regeringskansliet för att belysa frågor om våld mot kvinnorna. Jag kommer i det följande att begränsa mig till Charlotte Cederschiölds direkta frågor. Den första frågan gäller hur diskussionerna med socialministern framskrider. Charlotte Cederschiöld frågar vilka åtgärder som planeras för att förstärka hemmets och familjens möjligheter att öka tiden för kärleksfull fostran av små barn som passerat spädbarnstiden. Med stöd av den kunskap vi har om ungdomar som hamnar i brottslighet vågar jag påstå att det är ett helt annat slag av åtgärder än de Charlotte Cedershiöld föreslår som är viktigast i det här sammanhanget. Det är ganska vanligt att kriminellt belastade ungdomar kommer från familjer med barn och ensamstående moder. Detta gäller t.ex. flertalet av de ungdomar som i pressen gått under benämningen värstingar. Litet tillspetsat kan man säga att problemet inte är att mamma inte är hemma. Det är hon inte så sällan och dess värre av tvång och på heltid. Problemet är att ungdomarna inte har någon pappa. Det handlar mycket om att få fäderna att ta sitt ansvar. Ett sätt att uttrycka detta tydligare är att i lagstiftningen stryka under bägge föräldrarnas ansvar genom att oftare än nu göra gemensam vårdnad till huvudregel. Förslag om detta förbereds nu inom justitiedepartementet. Jag kan också konstatera att det finns en gryende insikt i arbetslivet om att man måste anpassa sig till familjernas och båda föräldrarnas behov i stället för tvärtom. Men det är naturligtvis fortfarande mycket ytterligare som kan och behöver göras. Charlotte Cederschiöld frågar vidare vilka konkreta åtgärder jag vidtog för att förhindra den förväntade ökningen av utomhusvåldtäkter inför sommaren. Jag är inte riktigt säker på vad hon menar. Men i somras fanns det tecken på att de anmälda våldtäkterna ökade i en oroväckande omfattning det första halvåret 1989. Det föranledde mig att initiera en granskning av dessa uppgifter. Man kan nämligen inte bygga sina kriminalpolitiska åtgärder på oanalyserad statistik. Som ett exempel kan jag nämna att antalet anmälda utomhusvåldtäkter tredje kvartalet 1989 enligt SCB minskade med 26 90 i förhållande till föregående år, något som jag alltså inte vågar dra några bestämda slutsatser av. Charlotte Cederschiöld frågar också om jag avser att ta initiativ till att skydd för privatlivet införs i lagen precis som det finns i Europarådskonventionen. Artikel 8 i konventionen säger att envar har rätt till skydd för sitt privatoch familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet etc. Innebörden av denna artikel täcks väl in av regeringsformen. Riksdagen har dessutom helt nyligen bestämt om en uttrycklig proportionalitetsregel för tvångsmedelsanvändning i rättegångsbalken. Regeln innebär att det skall ske en avvägning av den enskildes — den misstänktes — intresse av personlig integritet och intresse av samhällsskydd. Charlotte Cederschiöld frågar också om jag anser att de straffsatser som utdöms vid våldsbrott alltför ofta ligger i skalans nederkant. Hon undrar om jag tror att nuvarande praxis överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet i dag. Jag vill erinra Charlotte Cederschiöld om att riksdagen på regeringens förslag så sent som förra året skärpte misshandelsbestämmelserna på ett sätt som bl.a. tog sikte på just den formen av misshandel. Det är vidare så att det i de nya regler om straffmätning som trädde i kraft den 1 januari i år nämns att det skall betraktas särskilt som en försvårande omständighet om brottet riktat sig mot någon som haft en skyddslös ställning eller haft särskilda svårigheter att värja sig. Bestämmelsen tar bl.a. sikte på brott mot barn. Vi har också nyligen remissbehandlat en departementspromemoria med förslag till skärpningar när det gäller sexuella övergrepp mot barn. När det gäller straffmätningen inom straffskalorna tror jag att vi i riksdagen bör begränsa oss till att ange allmänna riktlinjer för domstolarnas bedömning. Det var just vad som skedde genom de nya straffmätningsreglerna och genom de ändringar som gjordes i misshandelsbestämmelserna. Detta bör ge utrymme för en mer differentierad straffmätning, vilket jag inte ser som någon nackdel. Skulle vi försöka gå in med detaljerade regler för specifika situationer talar däremot all erfarenhet för att det skulle ta en ände med förskräckelse. Moderaterna brukar berömma sig för att värna om rättssamhället. Ett sätt att göra det är att ha förtroende och respekt för domstolarna. Jag har det, och jag vill erinra om att de folkvalda nämndemännen har god insyn i straffrättskipningen och att de är bärare och förmedlare av det allmänna rättsmedvetandet. Charlotte Cederschiöld frågar också, om jag är beredd att medverka till att de som misshandlar små barn så att dessa riskerar livslånga men inte släpps ut efter halva tiden, utan att för den skull sänka de generella straffsatserna. Jag tror inte att Charlotte Cederschiöld riktigt har tänkt igenom frågeställningen. Inte kan väl Charlotte Cederschiöld verkligen mena att vi skulle ha särskilda frigivningsregler för just den gruppen. Om vi vill markera själva brottets allvar, bör det enligt min mening ske genom straffmätning och inte genom en extra pålaga när det gäller frigivningen. En annan sak är att man förstås kan diskutera vilka regler som bör gälla för villkorlig frigivning. Som Charlotte Cederschiöld säkert vet, bygger nuvarande system på att de som begått allvarliga brott friges vid en senare tidpunkt, om det är så att det bedöms föreligga en påtaglig risk för återfall i brott som riktar sig mot eller medför fara för liv eller hälsa. Det förvånar mig att den kunskapen inte på något sätt avspeglar sig i Charlotte Cederschiölds fråga. Slutligen frågar Charlotte Cederschiöld också om det enligt min mening vore rimligt att vid domstolsprocess angående ej ringa våldsbrott generellt behandla frågan om skadestånd och att därvid generellt bevilja den utsatta kvinnan juridiskt ombud. Låt mig här säga att brottsoffrens situation genom olika lagändringar och andra åtgärder har förbättrats avsevärt de senaste åren. Vad gäller skadeståndstalan så har t.ex. åklagarnas skyldighet att på begäran föra målsägandens talan utvidgats genom en lagändring förra året. Det skulle inte alltid gagna målsägandens intressen, om man införde en ovillkorlig skyldighet för domstolen att behandla väckta skadeståndsanspråk i samband med brottmålet. Detta skulle t.ex. kunna resultera i att anspråket i vissa fall ogillades, därför att målsäganden inte hinner får fram bevisning inom de korta tidsfrister som ofta gäller i brottmål. Det är däremot viktigt att se till att målsäganden har tillräcklig information om vilka regler som gäller om rätt till skadestånd och om möjligheterna att föra talan. I detta hänseende pågår kontinuerligt ett arbete för att förbättra kunskaperna. Sedan juli 1988 är det möjligt för målsäganden att i vissa fall få ett eget juridiskt biträde under förundersökningen och rättegång, ett s.k. målsägandebiträde. Sådant biträde är i första hand tänkt för mål om våldtäkt, där påfrestningarna för målsäganden under förfarandet är särskilt stora. Men även i mål om t.ex. misshandel kan biträde förordnas, om målsäganden kan anses ha ett särskilt starkt behov av biträde. Det finns alltså redan nu goda möjligheter att utan egen kostnad få biträde i de fall där detta framstår som befogat. Till detta kommer möjligheten att få biträde enligt rättshjälpslagen. Frågan om lagstiftningen är rätt avvägd i det här hänseendet kommer jag under alla förhållanden att ta upp inom kort, bl.a. mot bakgrund av den riksdagsbehandling som för närvarande pågår. I den debatt om våldet som riksdagen anordnade för två veckor sedan kunde jag konstatera att det, givetvis, fanns en bred enighet kring målet — att bekämpa våldet. Till min glädje noterade jag också en stor uppslutning kring den övergripande strategin, nämligen att goda resultat kräver åtgärder inom ett brett samhällsfält och inte bara inom kriminalpolitiken. Herr talman! Jag uppfattade i den här debatten att det också fanns en vilja att lägga partitaktiska hänsyn åt sidan till förmån för ett gemensamt agerande i kampen mot våldet. Det vill jag ta fasta på, för här har vi politiker ett stort ansvar. Jag beklagar att denna vilja inte avspeglar sig i Charlotte Cederschiölds interpellation.